Herr talman! Hugo Bergdahl talade utförligt om situationen i Västmanlands län. Den allmänna utvecklingen i Bergslagen och i Västmanland är i allt väsentligt beroende av storfinansens s.k. omstruktureringar av stålindustrin. Dessa har fått pågå med borgerliga och socialdemokratiska regeringars passiva, och ibland aktiva, medverkan. Vi kan inte ta om debatten om stålindustrin och den nedläggningspolitik som nu genomförs. Vi skall diskutera regionalpolitik. Som en följd av den förda politiken — som innebär att man har haft en nedläggningsfilosofi och t.o.m. fått stöd av staten för att lägga ned vissa industrier — tycker vi att regeringen borde öka sina ansträngningar och vara mycket mer aktiv när det gäller att försöka skapa ersättningsindustrier på dessa orter. Jag tror inte att man kan vänta på någon kapitalistisk, allmänt positiv utveckling, utan vad som erfordras är konkreta, massiva insatser för att de här orterna inte skall hinna krisas sönder och förblöda innan en eventuell vändning kommer. I motionen 2119 beskrivs den utveckling som ligger till grund för den i dag aktuella situationen i länet, med ett hot som hänger över många bruksorter genom deras beroende av en enda industri. Också andra orter i länet har mycket svåra sysselsättningsproblem. På den här punkten kan mitt anförande innehålla en del av självkritik, eftersom situationen på dessa orter inte har belysts på det sätt som borde ha skett. Dessa orter har haft så stora aktuella problem att debatten kommit att röra sig mest om dessa. Vad vi från vpk saknar är en politik för att utnyttja de mänskliga och materiella tillgångar som finns i länet. Jag tycker att det förtjänar att nämnas att det, även om vi får dåligt stöd från andra partier för den politik som vi för och som enligt vår övertygelse skulle leda till en positiv utveckling, ändå förs fram en mycket skarp kritik från olika håll. Bl. a. har TCO-utredare kritiserat industriministerns politik. Också när man talar med personer inom stålindustrin, med fackrepresentanter och andra som är beroende av utvecklingen, förs det fram en mycket skarp kritik, även om den inte kommer fram i officiella sammanhang. Min bedömning av utvecklingen i länet är att socialdemokraternas regering under den gångna mandatperioden helt enkelt har lämnat sitt eget folk i sticket. När förre folkpartiledaren uttalade sitt berömda ”lycka till” vid besök i Blekinge skrattade man och sade: Se vilka råd han har att ge! Men när socialdemokraternas ledare hänvisade arbetarna vid Fagersta till att förhandla med ägarna är det precis samma sak. Att utan makt förhandla med den som har enväldig makt att bestämma är som att släppas in som ett får i vargens inhägnad. Fåret har inte en chans — vargen har makten. Det här är sådant som man kan ändra på, om regeringen för en politik som ger de anställda på dessa orter stöd för deras förslag, ger dem råg i ryggen, ekonomiska tillgångar och politiskt stöd för att ändra utvecklingen. Våra förslag för Bergslagen innebär ingen revolution; ett genomförande av dem skulle inte innebära någon samhällsförändring, men det skulle medföra en betydligt mer hoppfull utveckling i regionen. Det skulle naturligtvis vara revolutionärt på det sättet att man måste beröva storfinansen dess avgörande makt och inflytande över så många människor och att samhällsintresset skulle få väga tyngre. I min motion om Västmanland pekar jag på att det måste föras en ny typ av regionalpolitik. Detta har redan tidigare utförligt diskuterats i dag, så det behöver jag inte närmare gå in på. Jag framhåller dock att inplacering i stödområden, lokaliseringsbidrag etc. visst kan ha effekt i vissa fall, men för ett motverkande av den allmänna tendensen till centralisering av makt och ägande och av produktion och verksamheter, med påföljande nedläggningar i regionen, behövs en konkretare och mer riktad politik. Jag föreslår att man skulle börja studera frågor som lokalisering av ett järnsvampverk till Norberg och en ökad prospektering efter åtråvärda mineraler och legeringsmetaller som behövs för svensk försörjningsberedskap och svensk stålindustri. Vidare framhålls att en utbyggnad av naturgasen skulle få en oerhörd betydelse för infrastrukturen i länet. Den skulle också ge miljövänlig energi och många jobb under uppbyggnadsskedet. De här förslagen är minst lika viktiga som det förslag om ett snabbtåg som framförs från socialdemokraternas sida och som naturligtvis också skulle ha betydelse för utvecklingen i länet. Jag är inte alls motståndare till det, men man borde litet vidare undersöka vad som konkret kan göras på dessa orter. Löntagarfonderna borde användas för investeringar i stället för till spekulationer på aktiemarknaden. Om löntagarfonderna blev en resurs i en riktad politik för att skapa nya jobb, skulle de något så när motsvara de stora förväntningar som ställdes i Bergslagen och i Västmanland inför förra valet, då det framhölls att löntagarfonderna skulle genomföras om socialdemokraterna vann valet. Så över till frågan om stödområdesinplacering. Hugo Bergdahl talade nyss om sina motioner för att höja upp vissa kommuner i länet i en högre klass, dvs. till stödområde B. Socialdemokraterna har motioner om Hallstahammars och Surahammars kommuner och anser att dessa bör inplaceras i stödområde C. De är inte alls stödområdesplacerade nu. Så här kan man hålla på och lägga fram förslag om olika inplaceringar och tävla om vem som föreslår mest. För min del har jag, som jag sagt tidigare, motionerat om en konkret politik för länet som skulle ge resultat ganska snabbt, om den genomfördes. Men mot bakgrund av de olika turer som förekommit när man försökt få lokaliseringsstöd till en plywoodindustri i Hallstahammar tror jag att det kanske skulle ha haft betydelse, om Hallstahammar hade tillhört ett stödområde. Därför stödjer vi nu den socialdemokratiska motionen om inplacering av Hallstahammar och Surahammar i stödområde C. Vi har en speciell reservation där vi tar upp det och där vi säger O.K. — det socialdemokratiska förslaget kan kanske vara till nytta, och därför tycker vi att det bör genomföras. Det skall bli mycket intressant att se om folkpartisten och socialdemokraterna från länet, som har motionerat i den här frågan, i den kommande voteringen stödjer vår reservation. Att deras partier inte stödjer den står klart när man läser betänkandet, för de har inte skrivit något som kan leda till ett positivt beslut, utan här har vpk fått reservera sig. Ja, stödområdesindelningen kan ha betydelse. Jag skulle bara vilja peka på att större och större delar av landet så småningom kommer att bli betraktade som stödområden, om den kapitalistiska utvecklingen får fortsätta. Merparten av kapital som kräver en stor profit, en stor avkastning, placeras i de heta zonerna — först och främst inom landet, men när inte det räcker till blir det utlandsinvesteringar i de heta ekonomiska zoner som uppstår på olika håll i världen. Till sist kommer hela Sverige att betraktas som ett stödområde. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 73 angående utvecklingen i Västmanlands län, dvs. ett bifall till vpbk-motionen med de konkreta förslag som där finns. Jag yrkar också bifall till reservationen 65, som betyder bifall till det socialdemokratiska förslaget om att inplacera Hallstahammar och Surahammar i stödområde C.
Herr talman! Det är ju ganska ofta som Bergslagen och Bergslagsproblemen i olika sammanhang behandlas i Sveriges riksdag. Det har varit så under en lång följd av år, beroende på att problemen i Bergslagen hela tiden har vuxit i omfattning. Skillnaden mellan läget i dag och för ett antal år sedan är väl främst den att nu har även en majoritet i riksdagen vunnit insikt om att problemen är stora. Jag kommer väl ihåg mina första år i riksdagen, då det fanns utomordentligt liten insikt om vad som egentligen skedde i Bergslagen. Det resulterade i att valrörelsen 1982 i Bergslagsdelarna av landet faktiskt blev mycket hård. Vi som tillbringade stora delar av valrörelsetiden i den trakten kan inte, hur mycket vi än försöker förtränga det, glömma bort den tornado av kritik och löften som svepte fram över alla borgerliga politiker från mycket vältaliga socialdemokratiska valarbetare. Socialdemokratin skulle rädda Bergslagen. Socialdemokratin skulle återskapa tillväxten, balansen på arbetsmarknaden och framtidstron i Bergslagen. Borgerlig politik var enligt samma sagesmän förödande. Socialdemokraterna gjorde ett mycket bra val också i Bergslagen. Det bidrog naturligtvis till majoritetsskiftet här i riksdagen efter 1982 års val. I dag är en lämplig tidpunkt för bokslut, och det är ett för regeringen och socialdemokratin förödande bokslut. För att inte belasta mina socialdemokratiska riksdagskolleger med mina egna ord skall jag använda mig av andras dokumenterade uppfattningar när det gäller att beskriva situationen i Bergslagen. Jag citerar ur en artikel från Dagens Nyheters debattsida skriven av Christer Jansson och Henric Löf ström, utredare i Industritjänstemannaförbundet och Tjänstemännens Centralorganisation.

Enligt industriministern har inte mindre än 3,5 miljarder kronor satsats på regionen. Men för att komma upp i dessa belopp måste Thage Peterson använda en alldeles egen matematik där äpplen och päron blandas på ett ganska okonventionellt sätt. Fakta är i stället att staten bara har satsat i runda tal 60 miljoner kronor på nya jobb i Bergslagen. Av dessa har länsstyrelserna fått drygt 20 miljoner kronor i ökade anslag för regional utveckling,” — vilket inom parentes sagt till största delen är resultatet av beslut här i riksdagen fattade av en annan majoritet än den socialdemokratiska — ”lokaliseringsbidrag m m och industriverket och styrelsen för teknisk utveckling 42 miljoner kronor.

Tvärtom satsas pengarna i ett program som har till syfte att rationalisera bort 2 000 jobb. De framhöll vidare: ”TI sin kalkyl har industriministern också räknat in de 125 miljoner kronor som stålföretagen har satt in i Bruksinvest och Karlskogastiftelsen. Dessa satsningar har dock ännu inte lett till några konkreta resultat ———.” Artikelförfattarna sade slutligen att industriministern också har räknat in 1,6 miljarder kronor som anvisats för arbetsmarknadspolitiska insatser, vägbyggen och andra typer av kortsiktiga sysselsättningsfrämjande åtgärder. Slutsatsen av redovisningen är följande: Av de stora satsningar i Bergslagen som socialdemokratin i dag talar så mycket om återstår egentligen futtiga 60 milj.kr. Den summan, herr talman, är än mer anmärkningsvärd när man börjar titta på vad socialdemokratin och regeringen har plockat av näringslivet i Bergslagen. Ni har ju inte bara, som vanligt, gett större bidrag. Ni har också dränerat Bergslagen på pengar. Löntagarfondsavgifterna kostar företagen i Bergslagslänen 1 miljard. Denna miljard har alltså företagen förlorat. Denna miljard hade säkert behövts för att få till stånd fler investeringar och framtidssatsningar i företagen, vilket vi i Bergslagen är i så stort behov av. Utöver detta har varenda familj i Bergslagen, beroende på höjda skatter, förlorat i snitt 8 500 kr. i köpkraft. Det är alldeles självklart, herr talman, att detta påverkar sysselsättningen i den hushållsinriktade tjänstesektorn, i detaljhandeln och i småföretagen i Bergslagen. Bokslutet visar inte ens plus 60 milj.kr. utan minus ett stort antal hundra miljoner. Därför är det inte konstigt, herr talman, att arbetslösheten i Bergslagen har ökat från 1982 till 1984 med 30 96. Det är då inte den arbetslöshet som vi i moderata samlingspartiet normalt brukar räkna med, utan det är den öppna arbetslösheten. Den har ökat från 7 473 arbetslösa år 1982 till 8 631 år 1984. Ser vi på den totala arbetslösheten finner vi att den har ökat från 11 116 till 14 600. Ungdomsarbetslösheten har också ökat med ca 30 20. Att fälla omdömet förödande bokslut och stora misslyckanden är naturligtvis ingen överdrift mot bakgrund av denna utveckling. Människorna i Bergslagen känner att den socialdemokratiska skönmålningen inte har någon förankring i verkligheten, därför att det är de som drabbas av den ökande arbetslösheten. För dessa människor måste det vara ett slag i ansiktet att nu få höra de politiker som lovade guld och gröna skogar och räddning åt Bergslagen tala om att arbetslösheten har minskat i Bergslagen. Det har den inte gjort, utan den har ökat med 30 90. Herr talman! Jag tror att människorna i Bergslagen inser att problemen där är utomordentligt stora. Det finns där en vilja att acceptera de förändringar som måste ske för att Bergslagsregionen skall kunna återfå livskraft och skapa en ny näringslivsstruktur och nya arbetstillfällen. Det finns där en öppenhet för en alternativ politik, som kan ge nya möjligheter. Jag tror att människorna i Bergslagen ställer krav på att få tillbaka löntagarfondspengarna, de pengar som de har betalat i höjda skatter. Människorna i Bergslagen vill ha tillbaka chanserna att genom egna initiativ skapa något eget. De vill ha möjlighet att starta nya företag inom servicesektorn, inom den i dag monopoliserade tjänstesektorn. Människorna i Bergslagen vill kort sagt ha friheten att försöka göra någonting själva. I detta perspektiv, herr talman, kommer socialdemokratisk politik till korta. Den innehåller nämligen ingen ökad frihet för människorna, inga skattesänkningar, inga avskaffade löntagarfonder och inga minskade regleringar. Den innehåller högre skatter, mer regleringar, fler kommissioner och fler subventionspaket. Människorna i Bergslagen vet vad det resulterar i. Den regering som inte ens har lyckats hålla arbetslösheten i denna krisdrabbade region på samma nivå under högkonjunkturperioden 1984 1985 som under det utpräglade lågkonjunkturåret 1982 för helt enkelt inte den politik som behövs för att skapa nydaning, ny tillväxt och fler riktiga jobb i Bergslagen.

Herr talman! Bengt Wittbom talade om insikten om Bergslagens problem. Att det skulle bli problem visste alla när den första handelsstålsutredningen tillsattes och när de påföljande specialstålsutredningarna tillsattes. Då förstod man att det här skulle komma att krävas mycket stora omställningar. Det är alltså inget nytt fenomen efter 1982 års val. För oss i Västmanland började problemen på allvar när Hallstahammars bruk lades ner 1979-1980 och när Spännarhyttan lades ned 1980-1981. Då begärde vi i vpk och socialdemokraterna i Västmanland att den moderat som satt i näringsutskottet skulle ta ett initiativ för att ompröva beslutet om nedläggning av Spännarhyttan. Industriministern i de borgerliga regeringarna, Nils Åsling, sade att beslutet var så bra att han om fem år skulle resa dit och få arbetarnas tacksägelse för nedläggningen. Då hände det ingenting från moderat håll. Jag håller med om den kritik som Bengt Wittbom för fram, därför att det är en kritik som i allt väsentligt skulle kunna hämtas ur våra inlägg i debatterna här tidigare. Men vad har moderaterna att komma med i dessa sammanhang? Ni har ju i allt väsentligt godkänt grunden för utvecklingen. Ni har suttit här och röstat för gåvorna till storfinansen, röstat för omstruktureringen av specialstålsindustrin utan ersättningsjobb. Ni tillsammans med de andra partierna står ju för den politik som Bengt Wittbom står här och kritiserar. Det är det som är sanningen. Och så vill man ge ännu mer pengar till storfinansen genom att inte ta fondavgifter. Det skulle vara lösningen för den storfinans som i dag inte ens uppfyller de begränsade löften som givits, dvs. att man genom Bruksinvest skulle skapa nya jobb. Ett år efter Bruksinvests tillkomst har inte ett enda jobb skapats. Vad skulle mer pengar i fickorna på de ägarna betyda för Bergslagen? Ingenting, naturligtvis. Och så säger man att man måste ge tillbaka löntagarfondspengarna, Ja, det kan man göra genom att ta bort dem från aktiemarknaden. Sluta spekulera på den kapitalistiska marknaden. Sätt in dem i konkreta projekt som ger jobb i Bergslagen. Moderaterna har ingenting att säga i denna debatt!

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har utomordentligt liten trovärdighet i den diskussion vi för om Bergslagen av det enkla skälet att han har mer pengar och större resurser till sitt förfogande än vad någon annan i den här kammaren ens i sina vildaste fantasier skulle drömma om att spendera. Därför skapar de lösningar som vpk och Hans Petersson i Hallstahammar föreslår ännu större problem för Bergslagen. Det blir naturligtvis statsstyrd expansion på lånade pengar, och det är inte någon trygg framtid. Moderaterna har ingenting att säga i den här debatten, säger Hans Petersson i Hallstahammar. Det må vara hans uppfattning, men det är inte det som räknas, utan det som räknas är Bergslagsbefolkningens uppfattning. Det är folket i Bergslagen som har att ta ställning till vad de uppfattar som trovärdiga alternativ och möjliga utvecklingslinjer för sin bygd och den bygd som de vill värna. De har provat de stora kommissionernas och paketens politik. Den har inte lyckats. Vi har ansett att politiken i stället måste bygga på principen att en krona i handen på de vanliga människorna säkert är effektivare ur sysselsättningsskapande synpunkt än en krona i handen på politiker.

Vi tror inte att det löser problemen i Bergslagen, men vi tror däremot att det ger en bättre grund för en positiv utveckling i framtiden. Det är det enda jag har att säga till Hans Petersson i Hallstahammar. Vi för inte diskussionen från samma utgångspunkter. Om det vore så att människorna i Bergslagen tyckte att Hans Petersson i Hallstahammar och vpk hade trovärdighet i de alternativ ni för fram har jag, herr talman, en känsla av att vpk skulle vara ett mycket stort parti i Sveriges riksdag, men det är det inte.

Herr talman! Det talas om trovärdighet och pengar. Vpk är inte trovärdigt därför att det har mycket mera pengar än andra. Vad jag talade om var de pengar som Bengt Wittbom själv nämnde, en miljard som har satts in i fonderna utan att användas i Bergslagen. Tänk, om vi fick använda en miljard för investeringar i Bergslagen, då skulle Bergslagen kunna blomstra om de pengarna satsades på ett riktigt sätt! Storfinansen har ju lovat att ställa upp med 100 miljoner och inte lyckats skapa någonting av det. Drar inte Bengt Wittbom någon slutsats av det? Skall man där få ännu mer pengar för att göra ingenting? Vidare säger Bengt Wittbom att jag tänker på lånade pengar. Nej, det gör jag inte alls. För Bengt Wittbom är det naturligtvis helt otänkbart att ta pengarna där de finns; i hans värld kan man bara låna pengar — från utlandet eller kanske av svenska kapitalister, som skall tjäna grova pengar på räntan. Men vi menar att man kan dra in likviditet från de svenska bolagen, som har tjänat enormt på den låglönepolitik som förts och den exportsatsning som gjorts under de senaste 3-5 åren. De svenska bolagen sitter i dag på 190 miljarder kronor i likviditet. En liten del av de pengarna kan användas för utveckling också i Bergslagen. Volvo har t.ex. startat ett finansbolag för att förvalta sex miljarder som man inte vet var man skall göra av. Dess chef sade häromdagen i radio: Tyvärr får vi inte flytta pengarna ur landet — då hade vi kunnat hitta profitabla projekt — så nu måste vi försöka göra någonting på den svenska marknaden, bl.a. gå in på bostadssektorn. — Detta är den verkliga situationen. Pengarna finns, men det finns inte en regering som vågar använda dem. Och Bengt Wittbom har inte haft ett enda förslag att komma med — utöver propåer om gåvor till storfinansen — som skulle kunna ge någonting för Bergslagen.

Herr talman! Som en liten, stillsam kommentar till de senaste inläggen skulle jag vilja påstå att människorna i Bergslagen nu känner betydligt större tillförsikt än de hade anledning att göra under de sex borgerliga åren 1976-1982. Men låt mig inledningsvis, för att balansera en del av den debatt som förts under hela dagen, påpeka att man inte behöver se någonting negativt eller någon stor dramatik i alla skeenden på arbetsmarknaden. Förändringar i näringslivet är inte i och för sig någonting nytt eller unikt. Människor har i alla tider varit tvungna att anpassa sig till förutsättningarna för sin utkomst. En yrkesmässig eller geografisk rörlighet har för många varit en nödvändighet, och jag tror att det kommer att vara på det sättet också i framtiden. Däremot är det anmärkningsvärt hur snabbt omställningen inom de s.k. basnäringarna har gått och hur brutalt den slagit mot en hel landsända, nämligen Bergslagen. I den beteckningen inbegriper jag delar av sju län. Det är viktigt att understryka att det är delar av sju län som ryms inom den geografiska avgränsning som vi brukar kalla Bergslagen. Här finns kommuner som har förlorat en tredjedel av sin folkmängd, en utveckling som förstärkts i takt med rationaliseringar och strukturomställningar inom skogsbruk och gruvoch stålhantering. Statens industriverk har pekat på riskerna för att den negativa utvecklingen fortsätter och att ytterligare 60 000 industrijobb i det här geografiska området kan komma att försvinna om ingenting görs. I mitt eget hemlän har befolkningsminskningen varit betydande under de senaste åren, t.o.m. mer omfattande än den varit i stora delar av det s.k. inre stödområdet. Länsstyrelsens prognos pekar på fortsatta minskningar i tio av länets elva kommuner. Detta har naturligtvis att göra med näringslivets sammansättning. I Örebro län svarar de få företag som har mer än 200 anställda för mer än två tredjedelar av all industrisysselsättning. I regel har dessa koncerner huvudkontor och utvecklingsavdelningar lokaliserade till storstadsområden. Nyligen har länets största industriföretag i samband med en omorganisation flyttat huvudkontoret från Karlskoga till Stockholm. En naturlig kunskapstillförsel och känsla för bygden försvinner om företagsledning och teknikutveckling lokaliseras åt annat håll. Mot denna bakgrund som ju kännetecknar många av bruksorterna i hela Bergslagsområdet är det naturligt att motion 2919 tar upp den framtida inriktningen av lokaliseringssamrådet. Utskottet delar också uppfattningen att lokaliseringssamrådet bör förstärkas och behålla sin regionalpolitiska betydelse, vilket innebär att huvuduppgiften även framdeles måste vara att medverka till att bevara och skapa nya arbetstillfällen i de delar av landet där det är mest nödvändigt. Jag kan säga att denna del av motionen har nått sitt syfte, eftersom utskottet konstaterat att situationen i Bergslagen är allvarlig. Man framhåller för regeringen att samrådet bör användas som ett effektivt instrument för att åstadkomma förbättringar. För att motverka den spontana negativa sysselsättningsutveckling som prognoserna indikerar för Bergslagen måste samhället träda in och korrigera utvecklingen och länka in den på bättre banor. Ett viktigt arbetsfält för de närmaste åren är teknikomvandlingen för industrin, och då särskilt för Bergslagen där många företag verkar inom områden som har en avtagande internationell konkurrenskraft. En viktig del av förutsättningarna för teknikomvandlingen är tillgången på kvalificerad teknisk utbildning, särskilt teknisk högskoleutbildning. Enligt min mening finns det en betydande risk för att de teknikcentra som förordas i propositionen blir alltför svaga. I stället borde övervägas att låta de regionala högskolor som redan finns få utökade resurser för teknikutbildning. En del insatser när det gäller denna verksamhet är redan på väg. Det finns därför inte anledning att just nu ställa några ytterligare krav på detta område. För mig är det inte heller möjligt att i detta sammanhang stödja reservation 72 som delvis tillstyrker motionerna 546 och 2919 i utbildningsavsnittet, eftersom reservationen i huvudsak är inriktad på åtgärder i enbart Dalarna och dessutom tar upp en rad andra frågor än utbildning och teknisk utveckling. När det gäller rollfördelningen och organisationen av samhällets åtgärder inom regionalpolitiken och industripolitiken har den blivit allt oklarare. Antalet stöd har blivit stort, och stöd för i stort sett samma ändamål handläggs av skilda myndigheter och stiftelser. Risk finns för att stöden konkurrerar med varandra. Hanteringen blir onödigt kostsam och tungrodd, då många instanser blir inblandade. Tiden för samordning och koordination via beredningsgrupper ökar och tar bort tid från det konkreta arbetet med företagen. Att överblicka alla stödformer är numera svårt även för tjänstemän på t.ex. utvecklingsfonden som dagligen arbetar med dessa stöd. Industriverket har numera kommit ut med en tämligen tjock publikation, den s.k. stödhandboken. Då innehåller den ändå bara sammandrag av vad som gäller för varje individuellt stöd. Det är mot denna bakgrund som mitt yrkande om försöksverksamhet med en integrerad regionaloch industripolitik bör ses. Utskottets hänvisning till statoch kommunberedningen undviker delvis kärnfrågan, hur de av stat och landsting anslagna medlen för regionalpolitik och industripolitik skall kunna användas på det organisatoriskt mest effektiva sättet. Strävandena till effektivisering borde kunna vinna gehör. Nya försök och experiment bör kunna genomföras och framför allt tillåtas. De kan ge kunskap och erfarenhet för nya reformer. Enligt min uppfattning borde en ordnad försöksverksamhet inom nuvarande kostnadsramt.o.m. vara högst önskvärd. Örebro läns landsting har också i skrivelse till regeringen anhållit om att sådana försök skall få inledas inom ramen för de s.k. frizonsförsöken. Eftersom frågan ännu inte är avgjord, finns det nu inte anledning att framställa några ytterligare yrkanden, men det kan finnas anledning att återkomma i den här frågan vid något senare tillfälle. Herr talman! Under de sex åren med fyra olika borgerliga regeringar var vi många som motionerade om åtgärder för att ta itu med problemen i Bergslagen. Då fick vi inget gehör för våra förslag. Nu har vi med en socialdemokratisk regering fått en aktiv industripolitik och regionalpolitik som gör att vi har anledning att tro på en bättre framtid. Specialstålsindustrin har omstrukturerats, liksom handelsstålet omstrukturerades under en tidigare socialdemokratisk regering. Dessa branscher har återigen fått en internationell konkurrenskraft. Regeringen har vidare sett till att särskilda medel ställts till förfogande för Bergslagens utveckling genom bl.a. tillsättande av en särskild Bergslagsdelegation, tillkomsten av Bruksinvest och den s.k. Boforsstiftelsen. Det menar jag är tillgångar som ger oss anledning att se fram mot deras verksamhet. Vi kan inte heller säga att det är några affärsmässigt motiverade projekt som har fått nej till sin framställan om att etablera verksamhet i Bergslagen. Propositionerna till årets riksmöte som tar upp regional utveckling och utjämning, liksom det utskottsbetänkande som vi nu behandlar samt flera uttalanden av industriministern, visar således enligt min mening att vi nu är på rätt väg. På en punkt menar jag dock att utskottet borde ha kunnat tillmötesgå några motioner litet bättre än vad som nu blivit fallet. Frågan gäller lokalisering av statlig verksamhet till Bergslagen. Det hela rör sig inte om någonting annat än en viljeinriktning och en prioritering. Situationen i Bergslagen motiverar faktiskt att man visar en sådan viljeinriktning och tillmötesgår förslagen i motionerna 546 och 1443 i vad gäller ett uttalande om behovet av lokalisering av statlig verksamhet till Bergslagen. Jag vill därför yrka bifall till dessa motioner i motsvarande delar under mom. 26 i utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall för min del uppehålla mig vid de frågor som jag tagit uppimin motion 1984/85:2164 om ett åtgärdsprogram för ökad sysselsättning inom Örebro län. Den del av motionen som berör krigsmaterielindustrin bemöts inte, men jag skall ändå något beröra den, eftersom den hör nära samman med de frågor som besvaras i betänkandet. Industriministern sade för övrigt tidigare här i debatten att regionalpolitik och industrioch näringspolitik hör nära samman. Rent allmänt vill jag först säga att Bergslagen är en region som under perioden fram till år 2000 kanske behöver tillföras 60 000 nya jobb. Det är ändå inte säkert att sysselsättningen kommer att öka. Arbeten behövs antagligen för att ersätta dem som kommer att försvinna under samma tid. Därför behöver den Bergslagsdelegation som nu tillsatts få betydligt ökade resurser. Industrin måste mera inriktas mot färdigprodukter för den svenska marknaden och mindre för enbart export. Förädlingsgraden måste öka, och vi måste producera för våra egna behov från råvara till färdig produkt. Om löntagarfonderna byggdes ut till, som vpk föreslagit, samhällsfonder skulle de kunna fylla en viktig funktion när det gäller att finansiera satsningar inom framtidsbranscher. Nya fasta och varaktiga jobb skulle kunna skapas i Bergslagen. Om jag så får övergå till Örebro län, kan vi konstatera att om hela Bergslagen är svårt hemsökt av strukturomvandlingens utslagning av jobb så är just det länet ett av det svårast hemsökta. Under den senaste tioårsperioden har länet förlorat 6 000-8 000 arbetstillfällen, och under åren 1980-1984 förlorades ca 1 000 arbetstillfällen varje år. Under år 1984 var andelen arbetslösa 4 90, bland de äldre hela 7 90. Dessa värden var bland de högsta i landet. Lägger man till dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska insatser så stod drygt 9 96 av arbetskraften utanför den reguljära arbetsmarknaden. Under de tre första åren av 1980-talet har befolkningen i länet minskat med drygt 2 000 personer. Bedömningar tyder på att länets folkmängd kan hamna på 269 000 år 1990. Den planerade folkmängden är 274 000. Därför anser länsstyrelsen att den befarade folkminskningen är helt oacceptabel. Är då en så här dyster utveckling oundviklig för Örebro län? För min del anser jag att den inte är det och att det inte behöver bli så. Men skall utvecklingen kunna vändas ii en positiv riktning, kan vi inte sitta med armarna i kors och avvakta kapitalismens och marknadsekonomins spontana utveckling. Det krävs mycket bestämda insatser från samhällets sida om utvecklingen skall kunna vändas. Det är ett program för en positiv utveckling i Örebro län som krävs i min nu aktuella motion. Vad skulle man då kunna satsa på i länet? Jo, inom basindustrin bör man söka förädla de råvaror som finns och prospektera efter nya. Ett zinkverk skulle exempelvis kunna förläggas till länet. Något sådant finns inte nu i landet. Det skulle kunna bygga på modern, miljövänlig teknologi och bli en modellanläggning som skulle kunna exporteras till andra länder ute i världen som har svårt miljöstörande och nedgånga zinkverk. En utökad prospektering kan leda till fynd av värdefulla mineraler, som det om några år kanske är stor brist på på världsmarknaden. De företag i länet som förfogar över modern teknologi, som ESAB, Ericsson och Bofors, kan användas strategiskt för att utveckla länets näringsliv utanför dessa företag. De nya produkter som kan komma att utvecklas vid landets forskningsbyar bör spridas över landet och hamna också inom Örebro län när det är dags för serietillverkning. Den medelstora högskola som finns i Örebro förlorar nu beläggning på det sociala området. Detta utrymme måste fyllas upp genom att nödvändig teknisk utbildning tillförs skolan. Samverkan kan därvid ske med den industri som har intressant teknologi och som finns i länet. Högskolans och industrins forskning måste knytas samman i syfte att utveckla länets näringsliv. Ett speciellt problem utgör den stora krigsmaterielindustrin vid Bofors. Denna industri är i dag beroende av den nu mycket kontroversiella vapenexporten. Denna export kontrolleras ju av staten på grundval av regler som riksdagen har antagit. Att hålla uppe kompetens och sysselsättning vid denna industri är viktigt ur beredskapssynpunkt. För att så skall kunna ske och för att förbereda ett läge när rustningarna kan minskas måste en ökad civil produktion i anslutning till vapenproduktionen utvecklas. Men detta sker inte av sig självt. Här har samhället som jag ser det ett särskilt ansvar. De anställda vid denna industri — som i dag kanske är psykade av debatten kring vapentillverkningen — har rätt att kräva att staten tar sitt ansvar. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till reservationen nr 73, som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Vi socialdemokrater från Värmland har väckt två motioner, som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Jag skall inte ta tid i anspråk för att redovisa statistik över hur besvärligt det är i länet. Det är säkert ett väl känt förhållande efter alla inlägg från denna talarstol, om man ser något år tillbaka i tiden. Jag vill bara konstatera att bekymren kvarstår. Visserligen är de av mindre omfattning i dag, mycket tack vare att industrin har fått ett uppsving, vilket i sin tur har skett tack vare en bra regeringspolitik. Vi har en hel del yrkanden i dessa två motioner. Jag skall kommentera några av dem. Vattenbrukssatsningen i Munkfors ser nu ut att kunna komma i gång. En liten del av finansieringen återstår, men det kan nog lösas. Ett stort och avgörande bidrag från regeringen har beviljats, och det är vi tacksamma för. Bidrag har också beviljats så att planerna på att starta utbildning av verktygsmakare i Hagfors kan förverkligas och projektet löpa vidare. Vi hoppas också på en välvillig behandling när det gäller de bidrag som måste till för att man skall kunna göra en satsning på turistanläggningen i Branäs i norra Värmland. Det ligger ett mycket stort regionalpolitiskt värde i att denna anläggning kommer till stånd. Den skulle bli en mycket betydelsefull injektion för både turistnäring och övrigt näringsliv i övre Klarälvsdalen. Men det kanske mest aktuella i Värmland i dag är frågan om en rekonstruktion av Björneborg, något som bör tas med i ett sådant här 'sammanhang. Tyvärr är det så att de s.k. villkorslån som de borgerliga "regeringarna på sin tid utlovade ännu inte har kommit till stånd, trots att de borde ha kunnat göra det för minst ett halvår sedan. Även i det här fallet hoppas vi kunna få en välvillig behandling så snart som möjligt, eftersom det är viktigt att ärendet inte fördröjs ytterligare. När det gäller yrkandena om lokalisering av statlig verksamhet till länet har vi gett uttryck för vår mening här i kammaren så sent som denna vecka, nämligen vid omröstningen om AMU:s centrala kansli. Då gällde det en aktuell utlokalisering. Vi följer upp detta i dag, och jag yrkar bifall till reservation 19 i vad det gäller lokalisering av statlig verksamhet till Värmland, som behandlas under mom. 35. Jag yrkar också bifall till vårt förslag om teknikutbildning vid högskolan i Karlstad, som behandlas under mom. 146. När det gäller yrkandet om att få ytterligare tre kommuner i länet placerade i stödområde B tycker jag att utskottet har fört ett underligt resonemang när man avfärdat kravet. Man förnekar inte att utvecklingen i nämnda kommuner är mycket negativ, och detta framgår också tydligt av den tabellbilaga som har bifogats till betänkandet. Man hänvisar också till att problemen i Bergslagskommunerna är uppmärksammade och att särskilda insatser för reindustrialisering måste ske. Av tabellbilagan framgår att det finns enbart en kommun i stödområde A som har sämre befolkningsutveckling än Hagfors, Munkfors och Filipstad mellan åren 1975 och 1984, och det är Kiruna. Det finns ingen kommun i stödområde B som har sämre befolkningsutveckling. Sju kommuner i landet har minskat med mer än 10 96 i befolkning mellan 1975 och 1984. Fem av de kommunerna ligger i Bergslagen och tre i Värmland. I hela Bergslagsområdet, som detta område med 21 kommuner kallas, har befolkningen minskat med 5,5 96 under tio år. Det är oslagbart för ett så stort område. Jag har svårt att förstå att det skulle kunna bli så mycket tydligare än vad jag här har visat Utskottet påstår att man skall ta hänsyn till utvecklingen. Då måste jag fråga om man inte har samma regler över hela landet — efter den här hanteringen av stödområdesinplaceringen av kommuner. Det är faktiskt så att Bergslagen är den hårdast drabbade regionen i dag. Då borde vi också få mest hjälp till de kommunerna, oavsett i vilket län de ligger. De stora företagen bör kunna utnyttjas för att stärka näringslivet, anser utskottet. Den uppfattningen har också jag. Men i Värmland har vi snart inte något riktigt stort företag kvar. Billerud köptes ju upp av Stora Kopparberg år 1984, och någon ökad sysselsättning blir det inte genom den affären — tvärtom. Jag skall emellertid inte gå in på några detaljer här. Uddeholm skall nu tas över av AGA, om planerna går i lås, vilket jag innerligt hoppas att de inte gör. Då skulle också den regionala anknytningen för detta storföretag försvinna. De pengar som tagits fram i företaget efter många och för verksamhetsorterna svåra beslut skulle försvinna till en annan ort i landet. Är det dessa företag som utskottet menar att vi skall ställa vårt hopp till för att uppnå regional balans? Vi har försökt — det kan jag garantera. Jag är medveten om att det är meningslöst att i det här sammanhanget yrka bifall till en länsmotion. Men jag måste säga att jag skulle ha gått härifrån med mycket dåligt samvete om jag inte hade fått säga detta i debatten här i dag. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Vår socialdemokratiska motion 2945 om inplacering av Gullspångs, Töreboda och Karlsborgs kommuner i norra Skaraborg i stödområde C har, liksom ett flertal liknande motioner om ändringar i stödområdesindelningen, avstyrkts av utskottet. Vi beklagar detta, och finner det inte meningsfullt att nu yrka bifall till motionen. Vi är naturligtvis helt på det klara med att en ändrad stödområdesindelning i sig inte löser några problem. Syftet med vår motion har varit att påvisa behovet av regionalpolitiska insatser i den norra länsdelen. Detta kan naturligtvis också tillgodoses på annat sätt än genom att inlemma kommunerna i stödområdet. Vi har i det sammanhanget noterat utskottets erinran om att regeringen har möjlighet att lämna regionalpolitiskt stöd även utanför stödområdet, och vi vidhåller vår uppfattning att det finns mycket starka skäl för att denna möjlighet utnyttjas för Töreboda, Karlsborg och Gullspång. Om man ser till den sämsta befolkningsutvecklingen sedan 1975 belägger Gullspångs kommun den 24:e platsen bland rikets samtliga kommuner. De kommuner som haft större befolkningsminskning har utan undantag varit föremål för regionalpolitiska insatser. Inom intervallet 24:e—40:e plats enligt samma sätt att räkna är det bara ett par kommuner som i likhet med Gullspångs kommun inte fått regionalpolitiskt stöd. Länsstyrelsen och Gullspångs kommun har vid en uppvaktning nyligen hos industriministern påvisat vissa andra långsiktiga negativa tendenser i kommunens utveckling, som tveklöst inger oro för framtiden: — Antalet arbetstillfällen har minskat, samtidigt som antalet långväga pendlare har ökat. — Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är låg. — Även om arbetslösheten i absoluta tal inte är så hög, har svårigheterna på den lokala arbetsmarknaden blivit akuta genom flera företagskriser under senare år. 200 arbetstillfällen har därigenom försvunnit de senaste åren. Därtill kommer att skattekraften är låg och att den kommunala utdebiteringen — 17:90 kr. — är bland de högsta i landet. I konsekvens med de principer som gäller för särskilt drabbade kommuner och orter anser vi från länet att Gullspång är i starkt behov av regionalpolitiskt stöd. En långsiktigt minskande befolkning och en sviktande arbetsmarknad är kännetecknande också för Töreboda och Karlsborg. Karlsborg har ett ensidigt näringsliv, starkt beroende av militär verksamhet. Över 40 96 av människorna i Karlsborg arbetar inom statlig verksamhet. Töreboda har en mer differentierad industri, men tyvärr har den ena företagskrisen avlöst den andra under 1980-talet. Detta har gjort att småindustrin har genomgått en mera långsiktig försvagning med en minskning av antalet arbetstillfällen. Arbetslösheten i Töreboda har under en längre tid varit relativt sett högst i länet. Länsstyrelsen, de statliga länsnämnderna och utvecklingsfonden arbetar nu i samråd med berörda kommuner med ett handlingsprogram för den norra länsdelen. Arbetet inriktas i första skedet på Gullspångs kommun, där flera företag har planer på att expandera om de ekonomiska förutsättningarna är tillräckligt gynnsamma. Det pågår över huvud taget ett mycket förtjänstfullt arbete, som samordnas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer i sitt regionala utvecklingsarbete att prioritera den norra länsdelen. Lokalt försöker man få fram konkreta projekt att arbeta vidare med. Utgångspunkten — att ta till vara de möjligheter som finns såväl regionalt som lokalt — ligger helt i linje med den nya inriktning av regionalpolitiken som industriministern och regeringen nu arbetar efter. Ett viktigt inslag är de ökade beslutsbefogenheterna på Länsstyrelsen måste nu få tillräckliga resurser för regionalt utvecklingsarbete för att framgångsrikt kunna fullfölja det arbete som nu pågår i den norra länsdelen. Andra stödåtgärder som kan komma att aktualiseras är att företagen får använda sina investeringsfondsmedel. Det finns också enligt vår mening starka skäl för att företag som väljer att etablera sig eller expandera i eller i närheten av den särskilt hårt drabbade orten Gullspång/Otterbäcken kan påräkna lokaliseringsstöd. Herr talman!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
Herr talman! I motion 2961 har jag tagit upp några åtgärder som jag anser viktiga att ha med i bilden när det uppkomna läget i Uddevallaregionen skall bemästras så smärtfritt som möjligt. I motionen hävdar jag att regeringen har varit alltför njugg när den ansett att endast Lysekil, Munkedal och Uddevalla behöver inlemmas i ett speciellt stödområde. Jag anför i min motion att även Orust och Färgelanda bör ingå i detta område. Dessa kommuners närhet till Uddevalla gör att de varit mycket beroende av Uddevallavarvet och nu alltså står med samma bekymmer som de andra. I en centermotion har framförts att även mer norr över liggande kommuner som Sotenäs, Strömstad och Tanum bör ingå i det speciella stödområdet. Det ställer jag gärna upp på, och folkpartiet medverkar i en reservation angående detta. Jag kan förstå utskottets skrivning att restriktivitet bör iakttas med att peka ut kommuner till vilka regionalpolitiskt stöd skall kunna utgå, men det gäller absolut inte Uddevallaregionen, så som situationen har utvecklat sig där. Däremot är jag givetvis medveten om att man noga måste överväga innan man ger klartecken för ett sådant här stöd. På sikt kommer de nu insatta åtgärderna förhoppningsvis att ge resultat för hela Mellanoch Nordbohuslän. Men det är nu detta område har det besvärligt, och det är nu det behöver hjälp. Och ett regionalt stöd har man ju inte i alla tider. Jag tar i min motion speciellt upp läget i Lysekil, vilket både företagare och anställda känner besvärande. Regeringen lovade i samband med det s.k. Uddevallapaketet att ta ansvar t.ex. för verksamheten vid Skandiaverken. Lysekilsborna känner sig besvikna och glömda. Den nyligen gjorda rekonstruktionen kan kanske vara början till slutet för det gamla ärorika företaget, och det skulle vara en katastrof för den förut pressade bygden. Det gäller att få fler arbetstillfällen till Lysekil, precis som till Uddevalla. Detta har regeringen i sitt Uddevallapaket lovat lysekilsborna. I motionen föreslog jag också några arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skulle kunna vidtagas, t.ex. att nu bygga om vägen Uddevalla-Trollhättan— Vänersborg. Orsaken till att en ombyggnad är nödvändig är dels vägens dåliga standard, dels att vägen kommer att bli mycket hårt trafikerad av pendlare från Uddevalla som kommer att arbeta i Trollhättan. Vägen är också väl utnyttjad av biltrafikanterna mot Dalsland, Värmland och Stockholm över Mariestad. Ett annat förslag gäller polishuset i Uddevalla, som är i sitt planeringsskede. Jag har både vid den allmänna motionstiden i januari och i samband med den regionalpolitiska propositionen nu i våras yrkat på tidigareläggning av detta bygge. Det känns som en nonchalans från utskottets sida att det i princip inte nämns något om detta i skrivningen i betänkandet. Här gäller det inte bara att bygget av polishuset borde komma i gång av arbetsmarknadspolitiska skäl utan också att polisen i Uddevalla arbetar under mycket besvärliga förhållanden. Uddevallapolisen är i dag inrymd i tre hus på olika platser i kommunen med gamla och nedslitna lokaler. Herr talman! Det gäller i sådana här besvärliga lägen att ta till vara alla möjligheter att skapa arbetstillfällen. Ibland måste man i det byråkratiska handläggandet rucka på sina tidsperioder för att ta sig an och lösa de problem som finns. Människorna i Bohuslän vill, liksom de som bor på andra ställen, känna trygghet i sitt dagliga liv och arbete. Det ligger på vårt ansvar som beslutande politiker att se till att de får känna den tryggheten. Herr talman! Jag har inte några andra yrkanden än bifall till de reservationer där folkpartiets ledamöter finns med.

Herr talman! Sysselsättningssituationen i Uddevallaregionen och i norra Bohuslän är mycket bekymmersam. Läget har varit besvärligt under ganska många år, och efter beslutet om nedläggning av Uddevallavarvet har situationen naturligtvis försämrats mycket drastiskt. Det finns dock en del ljuspunkter att peka på. Volvos etablering av en ny personbilsfabrik i Uddevalla ger naturligtvis ett mycket gott tillskott av arbetstillfällen. Även andra företag har beslutat om etablering i regionen. Det finns dock anledning att understryka att problemen i och med detta ingalunda är lösta. Volvoetableringen innebär t.ex. att en knapp tredjedel av dem som blir arbetslösa vid Uddevallavarvet kan få nya arbeten. Det fordras stora regionaloch arbetsmarknadspolitiska insatser under en ganska lång följd av år, innan de värsta verkningarna av varvsnedläggelsen kompenserats. En viktig del i arbetet med att rekonstruera arbetsmarknaden i regionen är att kommunerna införlivas i stödområdet. Regeringen och utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater, moderater och vpk, har dock gjort en mycket olycklig begränsning av stödområdet. Man har gjort en sådan gränsdragning att stödområdet omfattar endast Uddevalla, Lysekils och Munkedals kommuner. I proposition 1984/85:115 angående regional utveckling och utjämning påstår föredragande statsrådet att verkningarna av nedläggningen av Uddevallavarvet kan begränsas till dessa tre kommuner. Detta är ett påstående som inte stämmer med verkligheten. Även övriga kommuner i Uddevallaregionen och i norra Bohuslän kan anses tillhöra Den avgränsning som nu föreslås diskriminerar de kommuner som inte kan få del av det föreslagna stödet. Det blir naturligtvis så att företag inte etablerar sig i t.ex. Sotenäs kommun, om förmånligare villkor kan erhållas om etablering sker i Lysekil eller i Uddevalla. Den föreslagna inriktningen på stödinsatserna är centraliseringsbefrämjande och försvårar möjligheterna att skapa en fungerande arbetsmarknad i hela regionen. Därför måste det föreslagna åtgärdsprogrammet för Uddevallaregionen, i vad avser såväl arbetsmarknadspolitiska som industripolitiska stödåtgärder, kunna gälla även i Färgelanda, Orust, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Herr talman! Från centerns sida har vi fört fram dessa krav i ett par motioner. Dessa motioner har följts upp i reservation 76, som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande 13, vilken jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Det är inte ofta vi socialdemokrater från Bohuslän tagit till orda i de regionalpolitiska debatterna under de senaste åren. Vi har då och då pekat på våra kvarstående problem i norra Bohuslän, och vi har naturligtvis diskuterat våra varvsproblem. Men ofta har vi stått tillbaka, eftersom vi har ansett att regioner med allvarligare problem borde få komma till tals. Nu när vi har en utomordentligt allvarlig situation får vi uppleva att vissa talare i partitaktiskt nit försöker spela ut oss mot sina egna regioner. Herr talman! Låt mig bara säga att jag tror att det är en dålig form av regionalpolitisk debatt — den gagnar ingen. Herr talman!

Så kom då i januari, tyckte vi, en strimma av hopp - vi kansket.o.m. vågar säga att det började växa fram en optimism i Bohuslän igen — genom regeringens s.k. Uddevallapaket med den rad av åtgärder som föreslogs där. När regeringen den 23 januari i år presenterade det här paketet inledde industriminister Thage G. Peterson med följande: ”Regeringens program för att skapa ny sysselsättning i Uddevallaregionen är en kraftsamling för att i en svårt drabbad region skapa förutsättningar för och bygga upp en ny näringslivsstruktur. Målet är att ge Uddevallaregionen en ny framtid baserad på ett varierat näringsliv. Programmet bygger på ett intensivt arbete i regeringskansliet, i myndigheter, länsorgan och kommuner samt bland fackliga organisationer och företag.” Han redovisade alltså målet — en ny framtid för Uddevallaregionen, baserad på ett varierat näringsliv, och han beskrev kortfattat hur programmet växt fram. Därefter fortsatte han: ”Det är ett avstamp för fortsatta gemensamma ansträngningar att ta vara på idéer, projekt och investeringar och på att erbjuda dem som drabbas av nedläggningar en ny start på arbetsmarknaden.” ”Ett avstamp för fortsatta gemensamma ansträngningar” — vilken inriktning skall då dessa gemensamma ansträngningar ha? Jo, det gäller att ersätta de 2 700 jobb som direkt eller indirekt försvinner, när Uddevallavarvet läggs ned. Tar man sedan med i beräkningen de jobb som redan försvunnit från varvet, Scan Väst och Nordverk rör det sig om 3 0004 000 nya jobb. Debatten i Bohuslän har varit livlig på den senaste tiden, och det bör den ju vara. Det finns en lång rad angelägna frågor som kräver svar, t.ex. de här: 1. Hur utnyttjar man bäst de möjligheter som regeringens s.k. Uddevallapaket ger under 1985 och 1986? 2. Hur skall den nya näringslivsstrukturen i Uddevalla se ut? 3. Hur bygger man en ny framtid för Uddevalla? Är det nu detta som debatten handlar om? Med besvikelse måste jag konstatera att de flesta debattörer inte tycks inse hur allvarlig situationen i Uddevalla är. Många tycks utgå från att i och med Volvo-etableringen är den nya näringslivsstrukturen skapad i Uddevalla och att problemen därmed är lösta. Den nya personbilsfabrik som Volvo planerar i Uddevalla ger ca 1 200 jobb. Men det krävs ju ytterligare minst 2 000 arbetstillfällen, helst i ett antal små och medelstora företag. Bl. a. måste det skapas ett stort antal tjänstemannaarbetsplatser. Om detta borde det föras en konstruktiv debatt av politiker tvärs över partigränserna. Det ligger här ett särskilt ansvar på oss politiker. Allmänheten skall självfallet vara med i debatten. Det är dess demokratiska rättighet och också dess demokratiska skyldighet. Men det ligger ett särskilt ansvar på oss politiker att vi tar oss samman och försöker att dra åt samma håll. Även om det föreligger en viss oenighet om regeringens s.k. Uddevallapaket, demonstrerad bl.a. här i dag, förutsätter jag att det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi har redan för två veckor sedan fattat ett beslut med anledning av regeringens åtgärdspaket, och i morgon och i nästa vecka kommer vi att fatta ytterligare några. Jag hoppas att vi sedan beslutet är fattat kan koncentrera våra ansträngningar på att genomföra åtgärderna.

Det är ett gemensamt ansvar att pröva nya tankar och förslag ———. Så formulerade sig industriministern på Bohusgården i Uddevalla. Vi har ”ett gemensamt ansvar” för de 3 0004 000 människor som berörts eller kommer att beröras av kriserna på Uddevallavarvet, Skandiaverken, ScanVäst och Nordverk, ”ett gemensamt ansvar” också för deras familjer — tillsammans alltså mer än 10 000 människor i mellersta Bohuslän, i Uddevalla och Lysekil. Det bör inte vara för mycket begärt av dem som ger sig in i debatten att de försöker hålla följande enkla fakta i bakhuvudet: Debatten gäller framtiden för mer än 10 000 människor i mellersta Bohuslän. Var och en av oss har sin del i ansvaret. Herr talman! Det är med stor tacksamhet som jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Låt mig först be att få instämma i mycket av det som Karl-Erik Svartberg sade, när han beskrev situationen i Uddevallaregionen och de allvarliga problem som vi har där och som stundar framöver. Jag skulle dock litet grand vilja utveckla resonemanget om Uddevallaregionen och hur man begränsar den regionen. I mitt anförande nämnde jag att man tycker att man gör en mycket snäv geografisk begränsning. Till de tre kommuner som nu kommer att ingå i stödområdet förekommer en rätt kraftig inpendling från Färgelanda, Orusts, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Den inpendlingen uppgick vid 1980 års folkoch bostadsräkning till I 598 personer, och man förutsatte i denna folkoch bostadsräkning att inpendlingen skulle öka. Antalet pendlare är därför troligtvis betydligt större i dag. Jag tycker att dessa kommuner borde inräknas i den här regionen, eftersom man har detta pendlingsmönster. Är det inte då bättre att skapa arbete för dessa människor i deras resp. hemkommuner i stället för att satsa på en fortsatt pendling in till framför allt Uddevalla, men även i viss mån också Lysekil? Vi är överens om att jobben måste tas fram genom olika insatser. När man ändå har ett sådant tillfälle som det trots allt innebär när man skall rekonstruera arbetsmarknaden i en hel region, så är det enligt min mening bättre att satsa på att skapa jobb för dessa människor i resp. hemkommun i stället för att bygga hela rekonstruktionsarbetet på en fortsatt kraftig pendling.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det är i Uddevalla som jobben försvinner. Det är Uddevalla som hela tiden har dragits med problemen kring varvet. Det är i Uddevalla som man har den högsta kommunalskatten, en av de högsta i Sverige. Det är i Uddevalla som man har de tomma lägenheterna. Jag tror att det är en riktig bedömning som regeringen har gjort, att koncentrera stödåtgärderna.
Herr talman! Visserligen är det rätt, som Karl-Erik Svartberg säger, att det är i Uddevalla som jobben försvinner, men det är också viktigt vilka människor det är som har dessa jobb. Det är i huvudsak uddevallabor, det vet vi, men det finns också ganska många människor som bor i andra kommuner —t. ex Orust och Färgelanda, som ligger närmast till — och som pendlar in till arbetsplatsen på Uddevallavarvet. Min mening är att det är bättre att försöka skaffa de nya jobb som måste fram för dessa människor i deras hemkommuner, i stället för att fortsätta att bygga på en struktur vars bas är pendling in till centralorten i regionen.
Herr talman! Får jag bara helt kort säga att många av dem som nu pendlar till Uddevallavarvet tidigare bott i Uddevalla och arbetat på varvet men flyttat från Uddevalla till kringliggande kommuner. Det gäller inte alla, men många. Jag tror fortfarande att det är riktigt att göra satsningarna på det sätt som regeringen föreslår.

Herr talman! Det har varit intressant att under dagen lyssna till en debatt där omsorgen om den egna regionen och hembygden har präglat inläggen från många lokala företrädare. Detta engagemang är glädjande och nödvändigt som motvikt till de koncentrationstendenser som karakteriserar så mycket i samhällsutvecklingen. För egen del vill jag göra detta inlägg med anledning av två centermotioner från Malmöhus län, som vi väckte under den allmänna motionstiden. Den ena är länsmotionen, nr 2238, om arbetsmarknadssituationen i Malmöhus län, med Stig Josefson som första namn och Bertil Fiskesjö, Ulla Tillander och mig själv som medmotionärer. Den andra är min egen motion, nr 2253, angående utvärdering av sysselsättningsskapande åtgärder i Landskrona. Näringslivets situation, och därmed arbetsmarknadens, i Malmöhus län speglar en skiftande bild. Strukturkrisen inom varvs-, tekooch gummiindustrin har drabbat Malmö, Landskrona och Trelleborg särskilt hårt. Men även Ystad har en arbetslöshetssiffra som ligger klart över genomsnittet för riket. Helsingborg med sitt strategiska läge mot kontinenten och Lund som forskningsoch utbildningscentrum har däremot haft en gynnsammare utveckling. Beträffande arbetslöshetssiffrorna hänvisar jag till bil. 2 med underbilaga, som kompletterar betänkande nr 13 från arbetsmarknadsutskottet. Jag vill bara sammanfattningsvis konstatera att Malmöhus län har en genomsnittlig arbetslöhetssiffra på 3,7 20. Denna skall jämföras med riksgenomsnittet 3,0 26. Dessa siffror gäller för 1984, men jämförelsevis är de förändringar som skett i år förmodligen ganska små. För att ytterligare något kommentera arbetslöshetssiffrorna vill jag uttrycka min stora oro för den höga ungdomsarbetslösheten, även om det i statistiken ser bättre ut sedan ungdomslagen kom till i kompromissens tecken. Vi accepterar den lösning som ungdomslagen innebär, men närmast som en övergångsföreteelse i ungdomslagens nuvarande form. Vi måste nu främst sträva efter att skapa förutsättningar inom näringslivet som mera omedelbart öppnar vägarna in i det reguljära arbetslivet. Detta sker bäst genom en kraftfull satsning på de mindre och medelstora företagen, en väsentligt ökad lärlingsutbildning och en satsning på inbyggda verkstadsskolor. Malmöhus län har således en arbetsmarknadssituation som, genomsnittligt sett, är sämre än vad många föreställer sig. Den glädjande utveckling av forskningsresurser som dock nu är på gång, i fträmst Lund men även i Malmö genom IDEON-satsningen, och som sker i nära samverkan mellan universitet och näringsliv tror jag får stor betydelse för industrins utveckling i länet. Det är emellertid mycket viktigt att denna verksamhet får spridningseffekter till gagn för de delar av länet i övrigt som har en besvärlig arbetsmarknadssituation och en svagt utvecklad industriverksamhet. När det gäller att lösa problemen har utskottet föreslagit utarbetande av åtgärdsprogram m.m. och inrättande av speciella delegationer genom länsstyrelsernas försorg inom ramen för länsplaneringsarbetet. Allt detta kan ju vara bra och kanske också nödvändigt, och utskottet har därför också tillstyrkt en ökning av länsanslaget. Men det helt avgörande är ändå till sist under vilka ekonomiska förutsättningar näringslivet har att arbeta. Det är ett starkt, differentierat och utvecklingsbart näringsliv som skall ge fler jobb, inte minst för de unga som vill göra sitt inträde i arbetslivet. Utskottet uttalar också att jordbruket, fisket och livsmedelsindustrin har stor betydelse i Skåne. Ja, det är just vad de har, men bara om näringarna får vara kvar och utvecklas. Med dagens jordbrukspolitik från regeringens sida tvingas vi kanske snart att se detta som en historisk företeelse. Genomförs regeringens förslag är det ett faktum att en betydande arbetslöshet kommer att drabba inte minst livsmedelsindustrin. Trädgårdsnäringens roll för Skåne kan i detta sammanhang inte nog understrykas. Goda kommunikationer både inom länet och med kontinenten är livsviktiga för näringslivets utveckling. Detta gäller alla transportmedel. Kostnaderna för upprätthållande och utveckling av järnvägstrafiken får inte ses isolerat utan måste också ses i ett miljöperspektiv. Förbättring av vägnätet bör främst ske genom upprustning av befintliga vägsträckningar. När det gäller kommunikationerna med kontinenten måste färjetrafiken absolut prioriteras och utvecklas från alla de tre skånska sundstäderna för en bättre trafikfördelning. För Öresund är och förblir färjetrafik det billigaste, miljövänligaste och i det långa perspektivet mest sysselsättningsskapande alternativet. Sedan må broutredarna gärna fortsätta utredandet som terapiarbete. Huvudsaken är att inte planerna verkställs. Som Landskronariksdagsman ser jag det som både naturligt och nödvändigt att kommentera utskottets behandling av min motion angående utvärde ring av sysselsättningsskapande åtgärder i Landskrona. Med hänvisning till vad utskottet har anfört om gjorda statliga insatser i Malmöhus län skriver utskottet: ”I Landskrona kommun har dessa insatser varit omfattande. Ett antal uppföljningar av insatserna i Landskrona har gjorts av bl.a. länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, ERU och lärarhögskolan i Malmö. Utskottet förutsätter att man regionalt följer och dokumenterar den fortsatta utvecklingen i Landskrona. Åtskilligt arbete kvarstår för att motverka negativa effekter av nedläggningen av Öresundsvarvet. Investeringsbolaget — Landskrona Finans — har en betydelsefull roll i arbetet med att finna ersättningsindustri till Landskrona.” Insatserna i Landskrona har inte bara varit pengar. Det har varit ett unikt samarbete mellan Landskrona Finans — med dess finansiella resurser —, näringslivet, facket, kommunen och politikerna. Det är de 100 miljonerna tillsammans med detta samarbete som har gett resultatet. Det har varit en törnbeströdd väg, inte utan misslyckanden i enskildheter, men sammantaget ett gott resultat i förhållande till utgångsläget. Den s.k. Landskronamodellen har väckt mycken uppmärksamhet och har fungerat så här långt — i Landskrona. Att jag i min motion begärt en allsidig utvärdering med statlig hjälp beror på att jag anser det vara ett riksintresse att det blir gjort. Vad som hänt hittills efter den största industrinedläggelsen på en ort som väl någonsin skett i Sverige borde enbart detta ha riksintresse. Utvecklingen belyses inte uttömmande och översiktligt i de uppföljningar utskottet åberopar. Så har t.ex. inte Landskronas befolkningsminskning med 3 000 personer under en tioårsperiod belysts, med alla de konsekvenser detta har för framtiden när det gäller åldersstrukturen samt dess inverkan på skolor och insatser för åldringsvård. Jag kan endast här hänvisa till det siffermaterial som återfinns i bilaga 2 till betänkandet. Den starkt förändrade sociala strukturen i befolkningsunderlag och det starkt försämrade skatteunderlaget utgör faktorer som vidare måste vägas in när nu bidragssystemet för skatteutjämning skall ses över. Bortser man från dessa faktorer blir systemet djupt orättvist. Landskrona Finans har gjort en fin insats men står nu vid en skiljeväg. De 100 miljonerna är disponerade och arbetar i nya verksamheter. Hur skall nytt kapital anskaffas, var skall det satsas och på vad? Även detta är frågor som jag menar borde få sin belysning i den allsidiga utvärdering jag begärt men som arbetsmarknadsutskottet uppenbarligen inte anser är en riksangelägenhet. Jag hävdar att det är det. Det var dock ett statligt företag som lades ned. Herr talman! Jag har inget yrkande, men med hänvisning till vad jag här och i min motion anfört finns det all anledning att återkomma till dessa frågor här i kammaren.

Herr talman! Jag tänkte i det här anförandet säga några ord om situationen i Malmöregionen. Men först vill jag allmänt säga att jag tror att det är nödvändigt att man i den regionalpolitiska debatten understryker att det inte är enbart de traditionella stödområdena som har sysselsättningsoch regionalpolitiska problem. Också i storstäderna finns sådana. Det visar inte minst situationen i Malmöregionen. I Sverige bor ca 2,5 miljoner människor i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa områden är således hembygd för nästan en tredjedel'av Sveriges invånare. De flesta människor känner sig här djupt rotade. Man känner samhörighet och trivs med sin stad. Storstäderna har också en central roll när det gäller den ekonomiska utvecklingen i landet i stort. Mycket talar för att en positiv utveckling i storstadsområdena är en god draghjälp för hela ekonomin i Sverige. Men storstäderna har också sysselsättningsproblem. Alla storstadsområden uppvisar jämfört med riket totalt en kraftig minskning av sysselsättningen inom industrin under 1970-talet. I Stockholmsområdet finns starka regionala obalanser. Göteborg har sina problem med en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Särskilt besvärliga är arbetslöshetsproblemen i Malmö. Av det utmärkta statistiska material som har bifogats arbetsmarknadsutskottets betänkande kan man utläsa att arbetslösheten i Malmö 1984 var 4,96 90. Det betyder i runda tal 7 000 öppet arbetslösa i en enskild kommun, Malmö kommun. Det är, herr talman, en siffra som är fullt jämförbar med arbetslösheten i många av stödområdena. Arbetslösheten i Västernorrlands län uppgick, för att ta ett exempel, 1984 till 3,68 26, medan motsvarande siffra för Malmö kommun alltså var 4,96 90. I Jämtlands län var arbetslösheten 3,57 90 1984. Malmö är således en kommun som drabbades hårt av den industrioch sysselsättningskris som vi fick känna av i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Även om arbetslösheten, bl.a. genom betydande kommunala insatser, har kunnat pressats tillbaka under det senaste året kvarstår det faktum att Malmö har betydande sysselsättningsproblem, fullt jämförbara med problemen på många av de orter som ingår i stödområden. Herr talman! Mot den här beskrivna bakgrunden blev jag ganska beklämd när jag läste den reservation som centerpartisterna i arbetsmarknadsutskottet avgivit rörande befolkningstalen i storstäderna. I den reservationen — nr 6 — säger centerledamöterna: ”Av det anförda framgår att det inte kan bli aktuellt att stimulera utvecklingen i storstadsområdena, vilket är den reella innebörden av yrkandet i motion 1459.” Det är den motion som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Malmö övervägt. Det är egentligen ett ganska fantastiskt uttalande. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter har haft tillgång till ett digert statistiskt material som visar att arbetslösheten i Malmö vida överstiger riksgenomsnittet och ligger på en nivå som är fullt jämförbar med arbetslösheten i stödområdet. Centerpartisterna kan inte heller sväva i okunnighet om att Malmö har haft en betydande befolkningsminskning under 1970-talet och början av 1980-talet. Och ändå skriver man i reservationen: ”Av det anförda framgår att det inte kan bli aktuellt att stimulera utvecklingen i storstadsområdena, vilket är den reella innebörden av yrkandet i motion 1459”. Jag förstår, herr talman, att centern inte har så många väljare kvar i storstadsområdena. Det skall bli ytterligt intressant att se hur de centerpartis tiska representanterna för bl.a. Malmöregionen kommer att rösta när de har att ta ställning till den reservation som centern ensam står bakom i utskottet. Det var intressant att lyssna till Sigvard Persson. Jag kan instämma i mycket av vad han sade om situationen i Malmöhus län. Det var en utomordentligt bra beskrivning av det besvärliga läge vi har i den region och det län som Sigvard och jag kommer ifrån. Men av den centerpartistiska reservationen i arbetsmarknadsutskottet får man en annan bild av vart centern i riksdagen strävar när det gäller utvecklingen i såväl Malmö som Göteborg och Stockholm. Herr talman! I vår motion 1459 har vi lagt fram en rad förslag till åtgärder för att stimmulera utvecklingen i Malmöområdet och för att skapa fler jobb åt de människor som där har sin hembygd och känner för just Malmö. Vi säger för det första att det i det kortsiktiga perspektivet krävs att Malmöregionen får en ökad andel av de totala arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det gäller beredskapsarbeten, arbetsförmedlingsresurser och liknande arbetsmarknadspolitiska insatser. För det andra säger vi att det behövs betydande näringspolitiska insatser i Malmöregionen. Vi pekar i motionen på några områden. Det gäller en vidare utveckling av Kockums varv med inriktning bl.a. på undervattensteknologi. Det gäller en omfattande statlig satsning på naturgas och ett energitekniskt centrum i Malmö. Det gäller statlig medverkan till etablering av ny industri i Malmö. Vi skisserar också en rad åtgärder för att förnya industrin och ge den mer av forskningsinriktning. För det tredje säger vi att det är av stor betydelse att den segslitna diskussionen om Öresundsförbindelserna nu resulterar i en lösning. Det är en förutsättning för att Malmös geografiska fördelar — närheten till de stora nordeuropeiska marknaderna — skall kunna tas till vara. En fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skulle få positiva effekter för hela regionens näringsliv. Också i övrigt har staten ett betydande ansvar för att förbindelserna mellan Skåne, Malmö, och kontinenten förbättras. Det är av nationellt intresse att utvecklingspotentialen i Malmöregionen utnyttjas för den industriella förnyelse som är nödvändig om Sverige skall kunna fortsätta den mödosamma vägen att komma ur den ekonomiska krisen. Mot denna bakgrund har vi föreslagit att en sysselsättningsdelegation inrättas för Malmöregionen samt att ett investmentbolag, Malmö Finans, bildas med statligt stöd. Delegationens uppgift bör vara att föreslå och initiera åtgärder som kan förbättra förhållandena på arbetsmarknaden. Delegationens arbete bör ske i nära samarbete med regionala organ och berörda kommuner. Det är beklagligt att utskottet inte velat tillstyrka det förslaget. Herr talman! Jag har så här ganska kortfattat velat säga några ord om min hembygd, Malmö. Där vill jag leva och bo. Och därför så vill jag att också Malmö skall kunna ha möjligheter att utvecklas i positiv riktning, precis som många andra talare i kammaren under denna dag har talat om sin hembygd och dess möjligheter att utvecklas.

Herr talman! De socialdemokratiska ledamöterna i Skåne har i år ställt sig bakom en gemensam motion, som delvis behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken. Motionen skall anses som en samlad aktion för att på olika sätt stimulera näringslivets utveckling i Skåne och att därmed öka sysselsättningen i de båda länen. Många lever i den tron att Skåne är en ur sysselsättningssynpunkt problemfri del av vårt land. Så är inte fallet. 1960-talets goda år med en alltmer expanderande arbetsmarknad bröts i och med den svenska ekonomins nedgång i slutet av 1970-talet. Återverkningarna för det skånska näringslivet och arbetsmarknaden blev snabba och negativa: den öppna arbetslösheten steg brant för att nå en topp under 1982 med över 25 000 arbetslösa. Särskilt hårt drabbades de traditionella industriorterna. Under 1984 har svårigheterna på den skånska arbetsmarknaden och inom näringslivet i någon mån reducerats beroende på de allt påtagligare uppgångstendenserna inom den svenska ekonomin, som även lett till viss ökning av den inhemska efterfrågan. Den under senare år förda politiken har lett till att situationen i den svenska ekonomin i dag är avsevärt bättre än för några år sedan, vilket naturligtvis är en viktig utgångspunkt för utvecklingen i skilda regioner. Bl.a. framhålls att industrins konkurrensförmåga har förstärkts samt produktion, sysselsättning och investeringar åter ökar. Detta är oerhört positivt för sysselsättningen såväl i Skåne som för landet i övrigt. Den allmänna uppgången har dock inte medfört att de sysselsättningstillfällen som gick förlorade under den borgerliga regeringstiden har kunnat återhämtas. De strukturella problemen kvarstår främst på grund av ojämn regional fördelning av olika branscher. Läget på den skånska arbetsmarknaden är därför fortfarande utomordentligt besvärligt i första hand för personer som söker sig ut på arbetsmarknaden, som t.ex. ungdomar. Det skulle behövas ett årligt tillskott av 2 000-3 000 nya arbetstillfällen för att eliminera problemen på den skånska arbetsmarknaden. En rad selektiva åtgärder måste vidtas för att förnya det skånska näringslivet. Dessa åtgärder bör helt naturligt utgå från Skånes specifika förutsättningar som t.ex. närheten till rika exportmarknader på den europeiska kontinen "ten, väl utvecklade utbildningsoch grundforskningsresurser, landsdelens råvaruresurser, industriella kunnande, kapitaltillgångar m.m. Mot denna bakgrund kräver socialdemokraterna i Skåne ett åtgärdsprogram i syfte att förbättra sysselsättningsmöjligheterna i de båda Skånelänen. Vi har i vår gemensamma motion föreslagit en lång rad av åtgärder, som bör sättas in för att stimulera näringslivet, framför allt tillverkningsindustrin.

Även i enskilda skånemotioner förs det fram förslag på insatser, vilkas gemensamma syfte är att främja sysselsättningen och på nytt få fart på utvecklingen i Skåne. I kommentarer över våra motioner bestyrker utskottet vår bedömning av arbetsmarknadsläget. Utskottet konstaterar att Skåne under senare år haft problem att upprätthålla sysselsättningen framför allt i kommuner som drabbats av strukturförändringar. Både i Kristianstads och i Malmöhus län har emellertid industrin haft en positiv utveckling under det senaste året. I Malmöhus län gäller detta särskilt den exportinriktade industrin, som också bidragit till en viss sysselsättningsökning. Ett karakteristiskt drag för Kristianstads län är dock en märkbar nedgång av efterfrågan på arbetskraft inom byggnadsindustrin. Man nämner också att det i de båda aktuella länen pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom näringslivet. Som exempel kan nämnas den samverkan mellan forskning och näringsliv som resulterat i forskarbyn IDEON i Lund, vars verksamhet avses leda till industriell produktion som kan förläggas inom länen. Även på ett antal orter i Kristianstads län pågår ett utvecklingsprojekt av olika slag, t.ex. Tyringeprojektet, med syfte att stimulera nyföretagandet i Tyringe, utveckla befintliga företag och stimulera samarbete mellan företagen. Vidare har startats ett projekt inom fiskhanteringsindustrin i Simrishamn — Marknadsoch produktutveckling för Simrishamnsfisk. Det är värdefullt att arbetet med att stärka och förnya näringslivet i Skåne nu kommer i gång. Men det som anges i betänkandet räcker inte för att skapa arbete åt alla dem, särskilt ungdomar, som söker sig ut på arbetsmarknaden. Enligt tillgänglig statistik är situationen allvarligare än vad man centralt i Stockholm tänker sig. Arbetslösheten i de båda Skånelänen är 3,11 96 resp. 3,7 Ze, vilket innebär att den ligger över riksgenomsnittet. Dessa siffror utgör talande bevis på att södra Sverige har påtagliga regionala problem och att det krävs mer planmässiga insatser än hittills. Jag är medveten om att utskottet i detta betänkande inte har kunnat behandla Skånemotionernas alla delförslag, utan har sett på situationen mer övergripande. Det är därför viktigt att departement, ämbetsverk, länsmyndigheter nu tar över och följer upp våra gemensamma förslag. Det krävs i en del fall ett ingående utredningsoch utvecklingsarbete för att skapa underlag för åtgärdsprogram för resp. Skånelän. Det arbetet måste bedrivas skyndsamt i samarbete mellan centrala myndigheter och de båda länsstyrelserna. Utskottet har i betänkandet, i anledning av motionen, tillstyrkt en utökning av länsanslaget, vilket bör öka förutsättningarna för regionalt åtgärdsinriktat arbete. Vi kan också konstatera att Skåne har mycket liten del av statlig förvaltning. Det bör därför vara naturligt att staten, när det gäller den egna verksamheten, överväger en lokalisering till Skåneregionen. Det kravet bör beaktas av civildepartementets arbetsgrupp för decentralisering av statlig verksamhet, som inom kort framlägger förslag i frågan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Skåne under de borgerliga regeringsåren drabbades hårt av företagskriser och inskränkningar i driften med följd att flera tusen arbetstillfällen försvann. Tack vare den ekonomiska politiken under senare år har svårigheterna på arbetsmarknaden kunnat reduceras i någon mån, men fortfarande är arbetslösheten större än för riket i sin helhet. Det gör det angeläget med ökade statliga insatser i olika avseenden, vilket också socialdemokraterna i Skåne kräver. De båda Skånelänen har goda förutsättningar för framtiden. Detta bör man ta vara på för att tillgodose människornas berättigade krav på ökade sysselsättningsmöjligheter.

Herr talman! Problemen och utvecklingen i Blekinge län har varit föremål för diskussion och resonemang i riksdagen vid flera tillfällen och uppmärksammats inte minst i de motioner som väckts av länets riksdagsledamöter och äveniden proposition som vi nu har att ta ställning till. Utvecklingen beskrivs på ett utmärkt sätt i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Länet är ett högindustrialiserat län och därmed ganska känsligt för både uppoch nedgångar i konjunkturen. Länets industri domineras av ett fåtal stora s.k. filialföretag. I dessa stora filialföretag arbetar ungefär 75 90 av industrisysselsatta. De här filialföretagen har i de flesta, ja, nästan alla fall, utveckling, marknadsföring och andra för företagets framtid strategiskt viktiga ställningstaganden förlagda utanför länet. Antalet sysselsatta i industrin har sedan 1970 minskat med 5 000 personer. Trots den ökning som kom i och med vändningen 1983-1984 har tyvärr sysselsättningen inte kunnat ökas till samma nivå som tidigare. Utgångspunkten var alldeles för låg, och trots uppgången är alltså arbetslösheten fortfarande stor. Problemen i länet är stora. Särskilt stora är de kanske i den östra delen, i Karlskrona och Ronneby kommuner. Jag kan nämna namn som Uddcomb, som nyligen sade upp ett hundratal personer, och Kallinge Jernverk i Ronneby, där 300 — 400 personer riskerar att mista sina arbeten när Volvo vill sälja järnverket. Enligt vad jag i dag har erfarit pågår för närvarande diskussioner mellan Ronneby kommun och Volvo om någon form av lösning för förhoppningsvis åtminstone de flesta av de här människorna. Därtill kommer att den östra länsdelen domineras starkt av den statliga verksamheten, en statlig verksamhet som tyvärr också den har drabbats av nedskärningar i vårt län. Sedan tio år tillbaka har 1700 statliga jobb försvunnit i Blekinge. Under samma period har antalet statliga arbetstillfällen ökat i landet i övrigt. Det gäller framför allt inom försvaret, flottan i Karlskrona, flyget i Kallinge och kustartilleriet. Lägger man sedan till att Blekinge läns landsting inte har världens bästa ekonomi, kan man se att det finns hotande moln i fjärran. Skulle de borgerliga partierna få något att säga till om, så kanske vi får uppleva privatisering av den offentliga sektorn även i vårt län. En sådan privatisering kan knappast innebära fler jobb för Blekinge, ett ekonomiskt svagt län, utan snarare skulle problemen öka med en sådan politik. Yvonne Sandberg-Fries m.fl. socialdemokrater har i motion 2956 i samband med denna proposition krävt att man skall kunna använda ett särskilt utvecklingskapital i de fyra kommuner som inte omfattas av något stödområde i dag. Jag tolkar utskottets förslag på så sätt att Olofström, som för närvarande är särskilt inplacerat i stödområde C av regeringen, också i fortsättningen kommer att vara det, och att därmed s.k. utvecklingskapital skall kunna användas för att utveckla företag i den kommunen. Jag utgår också från att det också skall kunnas användas i övriga Blekingekommuner. Vidare har jag själv under den allmänna motionstiden haft en motion om utveckling av pälsdjursnäringen, och det är med glädje jag konstaterar att även propositionen innehöll förslag om att regionalpolitiskt stöd också skall kunna användas för pälsdjursnäringen och fiskodlingen. Pälsdjursnäringen är väldigt viktig, inte minst för Sölvesborgs kommun, där ca 1 000 personer är direkt eller indirekt sysselsatta inom näringen. Blekinge län har tyvärr drabbats av en stor utflyttning. Sedan 1975 har 3 400 personer flyttat ut ur länet. För att ta en enda kommun som exempel, skulle Olofströms kommun ha minskat med 12 96. Jag tror nästan det är rekord i landet. Framför allt är det unga människor som flyttar ut, som inte kan få arbete hemma i länet utan måste flytta. Detta innebär att det på sikt inte kommer att finnas några kvar som så att säga kan föröka blekingarna. Vi har en hög grad av förtidspensionering i länet och en högre arbetslöshet, trots alla de insatser som har gjorts inte minst av kommuner och landsting. Arbetslösheten i Blekinge är högre än rikets genomsnitt. Trots dessa problem finns det en framtidstro i länet. Det sjuder av aktivitet i företagen, och det bildas nya företag. Det beror inte minst på den ekonomiska politik som regeringen har fört och som nu börjar visa resultat. Regeringen har också gjort särskilda insatser i form av lokaliseringslån och lokaliseringsstöd. Nu senast var det Blackstone i Sölvesborgs kommun som gynnades. Jag vill passa på att rikta ett tack till regeringen och industriministern för detta. Det har blivit till stor nytta för sysselsättningen i den delen av länet. Jag har med dessa synpunkter velat lyfta fram Blekinges problem, och jag vill avslutningsvis återigen säga att det, trots att bilden kan tyckas vara mörk, finns en framtidstro. Det kan bl.a. konstateras vid ett besök just denna vecka på Skansen här i Stockholm, där Blekinge är representerat och där man visar inte bara det blekingska näringslivet utan också de kulturella och andra aktiviteter som finns i länet. Där kan man också se att småföretagen är på stark frammarsch även i Blekinge — många företag har startat med god framgång. Jag skulle avslutningsvis vilja rekommendera herr talmannen och riksdagens ledamöter att göra ett besök på Skansen och se på den blekingska utställningen.

Herr talman! När jag tidigare i dag lyssnade till Frida Berglunds och Thage Petersons anföranden kunde jag inte låta bli att förundras. I var och varannan mening omnämndes Norrbotten och alla de insatser som socialdemokraterna har gjort eller skall göra för detta län. I alla debatter som vi moderater har haft med socialdemokraterna blickar de bakåt i tiden och skryter, dock inte i dag när det gällde Norrbotten. Glömt var 60-talets flyttlasspolitik med alla familjetragedier som följde i dess spår. Glömt var Stålverk 80 och alla de miljarder som ansvarslöst kastades bort i denna gigantiska felsatsning. Den som vuxit upp i dessa trakter glömmer inte. Jag har inte glömt! Herr talman! Thage Peterson är inte för inte industriminister. I sitt anförande talade han nästan uteslutande om industriella satsningar och spridning av ny teknik. Jordbrukspolitiken och dess stora regionalpolitiska betydelse omnämndes knappast, och som konsekvens av detta finns Gotland tyvärr endast flyktigt omnämnt i propositionen och i det betänkande vi nu behandlar. Det var från början med stor spänning och oro som jag läste årets version av proposition 115 om Regional utveckling och utjämning. Till grund för den nu aktuella propositionen ligger bl.a. den regionalpolitiska utredningens betänkande, som beträffande Gotland i många stycken ger en förenklad och delvis också helt felaktig beskrivning av länets situation. Arbetsmarknadsutskottet gästade dock Gotland förra hösten, och statliga och kommunala myndigheter fick då tillfälle att informera den mycket stora skaran politiker om de speciella arbetsmarknadspolitiska förhållanden som råder på vår ö och också om felaktigheterna i den framtagna statistiken. Länsstyrelsen har också tagit fram material och presenterat det i skrift för de utskott som berörs. Herr talman! Den enligt statistiken höga sysselsättningsgraden, som betänkandet hänvisar till, ger en felaktig bild av den verkliga situationen. Definitionen av förvärvsarbetande omfattar bl.a. oavlönade ”biträden” vid länets 2 600 jordbruk, alltså hemmamakar, liksom en stor del säsonganställda inom bl.a. livsmedelsindustrin och turistnäringen — av de ca 5 000 arbetstillfällen som årligen anmäls till arbetsförmedlingen är mer än hälften tillfälliga. Dessutom gjordes mätningarna första veckan i september, den vecka då jobb erbjuds både i turistnäringen och i jordbruket. Herr talman! Bristerna på den gotländska arbetsmarknaden kan bättre utläsas av att länet har procentuellt fler personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder än de flesta skogslänen. Gotland har dessutom betydligt lägre medelinkomst per invånare än riket i dess helhet. Samtliga skogslän hade högre genomsnittlig inkomst än Gotland 1982 — också Norrbotten, som industriministern framhöll som ett låglönelän. Den felaktiga beskrivningen av länets arbetsmarknadssituation har nu haft till följd att andelen av den för riket totala medelsramen för beredskapsarbeten successivt minskat från ca 0,6 20 till ca 0,3 26 enligt den preliminära ramen för 1985/86. Trots minskningen skall vi inom denna ram klara insatser inom naturvård och fornminnesvård, eftersom dessa s.k. riksobjekt inte är tillförsäkrade särskilda medel — men vi känner vårt ansvar. Regionalpolitiken har i sanning sin bakgård som regeringen bör skämmas över — inte bara den glättade yta som industriministern framhöll här i morse. Gotland omnämns inte många gånger i vare sig proposition eller betänkande, trots de stora regionalpolitiska problem som vi har att brottas med. Thage Peterson konstaterar bara torrt i propositionen: ”En genomgång av den regionala problembilden och bedömning av utvecklingen visar att de stora och långsiktiga balansproblemen fortfarande återfinns i de regioner som omfattas av de nuvarande stödområdena. Det gäller -—-—- Gotland.” bl.a. Men några speciella åtgärdsförslag finns inte i den stora textmassan. En åtgärd vore att flytta upp Gotland till stödområde B. Det skulle kanske vara en morot för vår industri, som sysselsätter endast 15,6 90 av arbetskraften — en industri som dessutom saknar företag i tillväxtbranschen. Detta har jag föreslagit i hemställan i min motion 2598. Men tyvärr ville inte utskottet detsamma, och jag tycker därför inte att det är någon mening med att yrka bifall till motionen. Herr talman! I denna ljuvliga försommartid fylls färjorna till Gotland med människor som vill njuta av natur och kultur eller kanske bara på bästa sätt ta till vara några flyende semesterdagar. På vintern är vi ca 56 000 människor på vår ö; sommartid gästas vi av mellan 300 000 och 350 000 turister. Turistnäringens fortsatta utveckling är mycket angelägen, men under de senaste åren har tyvärr en viss tillbakagång inträffat. Gotland har endast en säsong, och därför anser jag att turistbranschen på Gotland bör ges samma stödmöjligheter som gäller för fjällområdena, dvs. en inplacering i stödområde A. Det bör enligt min mening vara möjligt att differentiera stödet sektorsvis lika väl som geografiskt. Men inte heller på den här punkten tyckte utskottet detsamma. Dyra transportkostnader är säkerligen huvudorsaken till turismens nedgång. Industriministern betonar i propositionen vikten av samverkan mellan regionalpolitiken och kommunikationspolitiken. Kommunikationsministern kommer i en anmälan till propositionen med ett åtgärdsprogram för övre Norrland för att underlätta företagens kundkontakter och möjligheter att nå marknaden med sina produkter. 25 miljoner kommer de kundkontakterna att kosta i subventionerade transporter. Men Gotland behandlas inte alls i detta sammanhang, och enligt transportrådet måste stödet till Gotland bantas. Transportstödet är emellertid livsviktigt för Gotland. Ur regionalpolitisk synpunkt måste Gotland ha en med andra delar av Sverige jämförbar trafikstandard — annars kan vi inte konkurrera på lika villkor. När den målsättningen är nådd kan vi acceptera en sänkning av transportstödet — inte förr. Herr talman! Våra sommargäster ställer krav när de reser runt vår ö. Det skall finnas matställen med jämna mellanrum, logi, hygienanläggningar och mycket annat. Detta kan vi stå till tjänst med endast under vissa givna förutsättningar. Utan garanti för försörjning också vintertid avfolkas glesbygden. En levande landsbygd är viktig inte bara för turism och kulturlandskap utan också för försvarspolitiken — det anser även vår industriminister. För en vecka sedan drog ett stort bondetåg genom Stockholms gator. Från Gotland kom över 700 bönder tågande, efter en lång natts färd över havet. Från vårt lilla län kom fler demonstrerande bönder än från många av de stora producentlänen. Varför? Jo, ingenstans i Sverige spelar jordbruket så stor roll för utkomst och sysselsättning som på Gotland. Ingenstans är de alternativa sysselsättningsmöjligheterna så begränsade som på Gotland. Ingenstans har jordbruket så stor regionalpolitisk betydelse som i glesbygdskommunen Gotland. Men ingenstans tror jag heller att människor är beredda att avstå så mycket av materiell välfärd som på Gotland för att få bo kvar i den trakt där släkt och vänner finns — en trygghet som för många gotlänningar betyder mycket mer än pengar. Vad som också bör påpekas i detta sammanhang är att vi på Gotland verkligen tagit till vara de lokala resurserna och förutsättningarna, något som industriministern så varmt förespråkar i propositionen. Gotlands jordbruk kännetecknas av att det har lägre normalskördar än riket i genomsnitt. Men vi har löst detta problem genom att 40 26 av åkerarealen utnyttjas till vallodling. Åkerarealen kan inte ekonomiskt användas på ett bättre sätt. Produktionen är därför till stor del inriktad på kött och mjölk. Vi har i dagarna invigt ett nytt mejeri, och 1979 byggdes vårt slakteri, som är godkänt av EG. Från producent till konsument går en obruten kedja. Mjölkproduktion och sockerbetsodling ger biprodukter, som är ekonomiskt viktiga som djurfoder — detta heller inte att förglömma. Det är viktigt att den här produktionskedjan kan upprätthållas obruten. En neddragning av animalieproduktionen kan få regionalpolitiskt katastrofala följder för sysselsättningen i jordbruket på Gotland. Råvaruförsörjningen och sysselsättningen i industrin skulle också påverkas. Vi har inte möjlighet att göra som man gör i övriga Sverige, där man samverkar över länsgränserna och hjälper varandra med råvaror. Omkring 40 96 av arbetstillfällena på Gotland är beroende av jordbruket. Regionalpolitiskt är alltså denna näringsgren livsviktig. Jordbruket är vår livsnerv — vår möjlighet att erbjuda en levande landsbygd. Det är ur regionalpolitisk synvinkel viktigt att än en gång påpeka att Gotland har lägre medelinkomst per invånare än riket som helhet och därför måste garanteras en skatteutjämning på minst nuvarande nivå. Skatteutjämningssystemet är ett viktigt regionalpolitiskt instrument, och detta vill vi moderater slå vakt om. Gotland saknar i dag en egen högskoleenhet. Vi hoppas dock att det förslag om ett utbildningscentrum i Visby som föreligger snart skall bli verklighet. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Vi får inte halka efter på Gotland, utan vi måste kunna ge våra ungdomar en grundläggande teknisk högskoleutbildning. Den nya tekniken måste spridas runt vårt land. Det är viktigt för industrins förnyelse, sade herr industriministern. Vi sätter vårt hopp till dessa ord. Slutligen vill jag, herr talman, med det anförda hävda att Gotland har väl så stora problem som de delar av vårt land som ingår i de prioriterade landsdelarna. Det är alltid bättre att stämma i bäcken än i ån, bättre att förebygga än att komma med åtgärdsprogram i efterhand. Det är nationalekonomi. En åtgärd vore, som jag sade, att föra Gotland till stödområde B. En annan åtgärd vore ett uttalande om att nuvarande produktionsvolym inom jordbruket på Gotland skall bibehållas och Gotland alltså undantas från neddragningar i animalieproduktionen. Det viktigaste för Gotland, liksom för hela vårt land, är dock en ekonomi i balans. Då kan vi sänka skattetrycket och också ge människorna i vårt land möjlighet att ekonomiskt planera sin tillvaro — också på Gotland. Chockhöjningen av räntorna är säkerligen i dag anledningen till att många människor känner olust och inte kan glädja sig åt den annalkande sommaren. I stället för initiativkraft kommer en handlingsförlamning smygande. Arbetsglädje och initiativlust är viktiga regionalpolitiska instrument — instrument som vi moderater sätter i högsätet och med vars hjälp vi hoppas kunna klara Sverige ur nuvarande ekonomiska kris, om vi får förtroendet att ta regeringsansvaret i september i år.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar — Regional utveckling och utjämning — anför industriministern att målen för regionalpolitiken bör ligga fast. Jag citerar: ”Regionalpolitiken bör sålunda inriktas på att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och på att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. En grundläggande uppgift bör därvid vara att ta till vara och utveckla de resurser och förutsättningar som finns i särskilda regioner och att främja en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning i alla delar av landet.” Propositionen bygger på det utredningsbetänkande som lämnades av den regionalpolitiska kommittén. Får jag be dem som befinner sig i kammaren att höja blicken till den overheadbild som nu visas ovanför talmannens huvud. Denna kartbild av nästan hela Sverige utgör omslag till betänkandet. Jag undrar: Är det någon som kan upptäcka Gotland och Öland på denna kartbild? Vi är 56 000 invånare på Gotland i eget län, eget stift och eget militärkommandoområde. Vi hade hoppats att vi skulle få räknas till Sverige, men när detta offentliga dokument sattes i händerna på gotlänningarna då var det tur att utredningens ledamöter befann sig på andra sidan Östersjön — västerut från Gotland. Litet oförsiktigt tycker jag nog också att det är att utplåna Gotlands existens från kartan, inte minst med tanke på den diskussion som i andra sammanhang förts när det gäller gränsdragningen i Östersjön. Nå, herr talman, det förhållandet att Gotland saknas på denna kartbild är förhoppningsvis ett förbiseende — jag skall vara så generös att jag tolkar det så. Men när man läser propositionen — och för all del även utskottsbetänkandet — kan man inte undgå funderingen över om det ändå inte är något symtomatiskt i att räkna bort Gotland på detta sätt. na klarlägganden kring länets situation, som jag anser att man bättre borde ha beaktat vid propositionsskrivandet. Det var inte många rader som ägnades Gotland i propositionen, och i utskottet tycker man att Gotland som helhet har en förhållandevis gynnsam utveckling. Det konstateras bl.a. att Gotland är ett av de län som har den lägsta arbetslösheten samt att Gotland för nära nog alla s.k. problemindikationer — bl.a. förvärvsfrekvenser — har relativt goda värden. Den bild som ges av Gotland på detta sätt blir alltför positiv. Jag anser att man inte tillräckligt uppmärksammat alla gotländska problem. De arbetslöshetstal som redovisas i bil. 2 till utskottsbetänkandet är mycket friserade siffror. Första kvartalet i år fanns 451 ungdomar i ungdomslag, vilket utgör 1,3 Jo av befolkningen — att jämföras med rikets 0,7 20. I arbetsmarknadsutbildning fanns 1,4 20 mot 0,8 I i riket i dess helhet. Detta tillsammans med övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder gör att Gotland i officiell statistik ligger näst efter Stockholm i arbetslöshetstal. Värt att notera i sammanhanget är att 140 ungdomar mellan 20 och 25 år sysselsätts helt med kommunala pengar. Det är en form av beredskapsarbeten som är unik i Sverige. Enligt länsarbetsdirektören är Gotlands kommun den enda i landet som med helt egna pengar går in för att hjälpa ungdomar till ett arbete. Kommunen har anslagit 5 miljoner i budget för detta ändamål. I statistiken räknas dessa ungdomar som om de haft ett ordinarie arbete. En annan viktig förutsättning för den gotländska befolkningen är att få leva med en rimlig kommunal utdebitering och att en levnadsstandard jämförbar med rikets garanteras genom att grundgarantin i skatteutjämningssystemet behålls på åtminstone nuvarande nivå. Inkomststatistiken visar att Gotland har betydligt lägre medelinkomst per invånare än riket som helhet. Samma statistik visar också att Gotland i samtliga näringsgrenar har lägre inkomstnivåer än riket i övrigt. Detta har naturligtvis att göra med den dolda arbetslöshet eller undersysselsättning som framför allt finns i jordbruksföretagen. I betänkandet föreslås en sänkning av bidragsnivån för lokaliseringsbidrag i samtliga stödområden. Detta tillsammans med att Gotland inte tillhör de prioriterade landsdelarna kommer att få allvarliga konsekvenser för utvecklingen av det gotländska näringslivet och därigenom för hela Gotlands framtid. Den gotländska arbetsmarknaden karakteriseras av litenhet, isolering i förhållande till andra arbetsmarknader och en näringsstruktur som starkt avviker från riket i övrigt och som ger begränsad valfrihet när det gäller yrkesutövning. Arbetsmarknaden har i dag en mycket osäker grund i jordbruket, som fortfarande sysselsätter mer än tre gånger så stor andel av det totala antalet förvärvsarbetande som i övriga landet. Hittills har avgången från jordbruket till följd av den fortgående strukturrationaliseringen kunnat sugas upp i andra näringar, framför allt i den offentliga sektorn men också till viss del i industri och privata tjänster. Framöver är emellertid de här möjligheterna ytterst begränsade. Andelen industrisysselsatta på Gotland är ca 16 96, vilket skall jämföras med rikets 31 2, och prognoserna för industrin tyder på att den minskning som påbörjades i mitten av 1970-talet väntas fortsätta fram till 1990. Inom servicenäringarna kommer möjligen vårdsektorn att ge en del nya arbetstillfällen, men i övrigt väntas stagnation eller minskningar i både kommunal och statlig verksamhet. Den militära organisationen skär nu under några år ned sin numerär med över 200 tjänster, vilket på Gotland är en betydande del av den totala sysselsättningen. Denna neddragning sker trots att Gotland fått löften från centralt håll att den omstrukturering som sker av förbanden inom försvaret endast skulle medföra smärre personalinskränkningar. Exempelvis är det i princip anställningsstopp för civil personal vid KA 3 i Fårösund, och med detta följer att GK/KA 3:s organisation blir ytterligt sårbar vid sjukdom och ledighet. Dessa planerade personalminskningar får effekter för norra Gotland i vad gäller underlag för sammhällelig service. Egentligen borde en samhällsanalys göras när det gäller de långsiktiga konsekvenserna för förband och bygd som dessa inskränkningar för med sig. Det föreligger i dag ett stort behov av kraftfulla och samlade regionalpolitiska satsningar för länets del, inte minst mot den bakgrunden att Gotlands läge omöjliggör den rörlighet på arbetsmarknaden genom pendling som regeringen så varmt förespråkar. Länsstyrelsen har i sin rapport konstaterat att det blir stagnation eller nedgång i de flesta näringsgrenar, om vi inte lyckas vända utvecklingen. Vi från Gotland kan, som varje annat län, ge en samlad bild till regeringen och kräva att man där har den totala effekten av alla åtgärder och beslut klar för sig och därmed också kräva att man ser till denna helhetsbedömning någon gång. Jag bara frågar: När? Vi fattar denna vecka beslut om regionalpolitiken, i nästa vecka om jordbrukspolitiken, vid skilda tillfällen om transportstöd till Gotland och en annan gång om utbildningsfrågor eller försvarsfrågor. Alltid finns det en liten mening med om att det skall tas regionalpolitiska hänsyn vid det eller det tillfället. Jag påstår att så inte sker. Jag efterlyser alltså en helhetsbedömning av de effekter som olika beslut får för en region och en uppföljning och samordning, så att den totala samhällskostnaden på ett bättre sätt blir klarlagd. Man har många gånger påtalat det orimliga i att friställa människor från meningsfullt arbete och i stället sätta dem i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är i mycket en rundgång med pengar, vilket kräver en omfattande administration och som sällan upplevs som meningsfullt för den enskilda människan. Herr talman! Jag inledde mitt anförande med ett citat ur propositionen och det värde som fästes vid varje regions förutsättningar. För Gotlands del är goda fastlandskommunikationer en sådan absolut nödvändig förutsättning. Det är av helt avgörande betydelse för den regionala utvecklingen att flygoch färjetrafiken anpassas till rimliga krav ur både servicesynpunkt och ekonomisk synpunkt för såväl allmänheten som näringslivet inom länet. Det finns ett riksdagsbeslut från 1974 där man fastslår att priset för en enkel resa med båt inte skall vara högre än för en enkel andraklassbiljett på tåg motsvarande sträcka. Den tolkning som trafikutskottet gjort under våren, att detta tillämpas i den utsträckning det är möjligt, är inte accepterad på Gotland. Jag har i min motion nr 2952 utvecklat de faktiska förhållanden som gäller. Det är bara att beklaga att riksdagen inte var beredd att i beslutet den 10 april räkna upp transportstödet till den summa som det handlar om och som nuvarande avtal garanterar oavsett riksdagens beslut. Mot bakgrund av det senaste beslutet i transportrådet, nämligen att låta utreda Gotlandstrafiken förutsättningslöst, finns det anledning att uttala den bestämda uppfattningen från ett enat Gotland att någon försämring av turer och taxor inte kan accepteras. Statens kostnader för färjetrafiken bör ses som en regionalpolitisk åtgärd helt i enlighet med propositionens målsättning när det gäller förutsättningarna för regional utveckling och utjämning. Detta är således inte enbart en trafikpolitisk fråga. I Gotlands Tidningar, på Gotlänningens ledarsida, stod följande att läsa den 30 januari i år: ”Tänk er att Östersjön i stället för hav hade varit en ödemark utan människor. Sådana ödemarksområden finns ju faktiskt norr ut i vårt land. Tänk er vidare att Gotland legat mitt i denna ödemark med nio mil till Västervik, sex mil till Grankullavik och det öländska vägnätet, tolv mil till Oskarshamn och femton mil till Nynäshamn, för att nu nämna de platser Gotland har färjeförbindelser med under någon del av året. Tvivlar ni då på, att vi hade haft landsvägar till alla dessa platser och flera till? Nej det gör ni säkert inte. Det byggs vägar till avlägsna områden med långt mindre befolkning än Gotland och ingen ifrågasätter detta. Tror ni i så fall, att vägarna till Västervik och Grankullavik varit tillbommade tio månader om året, att vägen till Oskarshamn varit stängd på lördagar och att alla vägar varit avstängda några dagar varje år under de stora helgerna? Nej, det tror ni säkert inte. Det tror ingen, inte ens statens transportråd eller kommunikationsministern. Tror ni att riksdag och regering skulle ha låtit vägverket ta ut vägavgifter för att finansiera byggande och underhåll av dessa vägar? Nej, det kan ni inte tro. Vi gör inte så i Sverige, eftersom vi anser att det allmänna vägnätet skall vara tillgängligt för alla utan extra avgifter. Förslag om vägavgifter har en så gott som enig riksdag ständigt avvisat. Och när det inga alternativ finns är ju vägavgifter rent asociala. Men kan ni då tänka er att SJ på sina bussar till och från Gotland skulle ha tagit ut samma biljettpris på den korta vägen till Grankullavik, som på den nästan tre gånger så långa vägen till Nynäshamn? Nej, det kan ni säkert inte heller. Så gör inte SJ någon annanstans, så varför skulle man diskriminera gotlänningarna. Och ASG, Bilspedition och de andra som fraktar varor på våra svenska vägar från Smygehuk till Treriksröset, tror ni att de på varje fraktsedel skulle skrivit en rad om att alla befraktare i landet måste vara med och betala byggandet av vägarna till just Gotland? Nej, det vore fullständigt otänkbart. Tror ni till sist att regeringen skulle sätta som mål att få vägarna till Gotland självbärande? Nej, det skulle regeringen inte göra. Vägar i Sverige skall kosta pengar, som staten tar in skattevägen. Men nu är inte Östersjön en ödemark utan ett hav. Och det finns inga vägar till Gotland utan färjeoch flyglinjer. Därmed anser sig märkligt nog myndigheterna befriade från de flesta av de skyldigheter, som de i kommunikationshänseende har gentemot alla svenskar — utom gotlänningar alltså. Därför anser sig regeringen inte behöva ansvara för byggande och underhåll av ”vägarna till Gotland”. Därför tycker den inte, att gotlänningar måste ges möjligheter att komma till södra Sverige på lördagar, till Öland eller Västervik mera än mitt i sommaren, eller någonstans vissa dagar på året. Därför kan ASG, Bilspeditionen och de andra transportföretagen inför allt folket måla ut gotlänningar som understödstagare, och därför kan transportrådets chef påstå att statens anslag till Gotlandstrafiken helst skall ned till noll kronor. Däremot begär han inte att statens anslag till vägverket skall pressas ned till noll kronor. Det hade varit lika berättigat ——--.” Det skall alltså bli intressant att se vad den här utredningen kommer att leda till. Jordbrukets betydelse för sysselsättningen på Gotland är av en helt annan storleksordning än i något annat län. Jag skall be att få återkomma till den frågan på tisdag när vi diskuterar livsmedelspolitiken här i kammaren. Därför ägnar jag ingen mer tid åt detta nu. Jag villi stället ägna några minuter åt problematiken kring vår turism, som har minskat under de senaste åren. Turismen är numera en av basnäringarna på Gotland, och den stagnation och tillbakagång som har inträffat de senaste åren ser vi bekymmersamt på. Det är naturligtvis de höga transportkostnaderna, som jag tidigare nämnde, samt bristande logistandard som utgör direkta hinder för en gynnsam utveckling av turismen på Gotland. För att länet inte skall halka efter ytterligare i utvecklingen utan kunna leva upp till målet som primärt rekreationsområde måste konkurrensläget förbättras. Ett avgörande problem är att Gotland till skillnad från fjällområdena är ett ensäsongsområde. Det får till följd att investeringar i främst boendeanläggningar inte kan bli lönsamma med nuvarande stödmöjligheter. Därför borde egentligen samma stöd kunna utgå som till fjällområdena, som ingår i stödområde A. Det borde ha varit möjligt för utskottet att tillstyrka en differentiering av stödet sektorsvis. Att så inte skett är att beklaga. Länsstyrelsen har under 1970 och 1980-talet starkt hävdat att den inomregionala obalansen i tillgång till både arbete och service måste beaktas. En uppdelning av länet i tre lokala arbetsmarknader har skett, och man tillämpar de regionalpolitiska instrumenten som om det gällde tre kommuner. Sett mot denna bakgrund var det olyckligt att riksdagen inte följde förslaget i min motion att dela Gotland i två områden, när den nuvarande stödområdesindelningen beslutades våren 1982. Nu ligger hela Gotland i stödområde C. Den placeringen kan accepteras i vad gäller det mellersta området, men de norra och södra områdena är dock utsatta för en utarmning på både människor och sysselsättningstillfällen som gör det nödvändigt att ge dessa områden en bättre stimulans. För att åstadkomma ett mer differentierat näringsliv i de södra och norra områdena krävs att de tillförs stödområde B, vilket jag också har föreslagit i min motion 2952. Även om utskottet har erkänt att det finns obalanser i de norra och södra delarna, skjuter man över ansvaret på län och kommun att se till att en utjämning sker. Men län och kommun har icke de styrmedel som behövs. Slutligen, herr talman, vill jag något kommentera min motion 1192 angående utnyttjande av investeringsfonder och regionalpolitiskt stöd. Även om motionen är formellt avstyrkt kan jag ändå utläsa på s. 67 i utskottsbetänkandet att regeringen avser att mer generellt tillåta kombination av fondutnyttjande och regionalpolitiskt stöd även i stödområde C. Detta bör alltså kungöras till utvecklingsfonderna i berörda områden, och om eller när så sker har ju motionen haft avsedd verkan. Jag har i mitt inlägg redovisat en del av de problem som vi brottas med i olika sammanhang. Detta gör jag bara därför att jag vill förmå regering och riksdag att ge oss det stöd som vi behöver för att kunna göra Gotland till den tillgång som den delen av landet egentligen utgör. Det är därför vi behöver rimliga resekostnader. Det är därför vi behöver kontinuerliga kommunikationer. Det är därför vi behöver upprätthålla sysselsättningen. Vi vill gärna vara en närande del av Sverige, men för det behöver vi regeringens och riksdagens förståelse. Herr talman! Mot ett enigt utskott när det gäller motion 2952 är det naturligtvis föga framgångsrikt att yrka bifall, och därför skall jag avstå från det. Men jag hoppas efter detta inlägg att Gotland återigen skall få räknas till Sverige.